Fru talman! Dagens IT-debatt gäller ett regeringsförslag som på olika sätt ska stödja och utveckla IT i Sverige. De föreslagna åtgärderna är huvudsakligen koncentrerade till satsningar på bredband. Den socialdemokratiska regeringen föreslår att det helstatliga Svenska Kraftnät ska satsa 2 1⁄2 miljarder på ett fiberoptiskt stomnät och att skattebetalarna ska vara med och skjuta till 2,6 miljarder för en utbyggnad av det regionala nätet, och slutligen ska 3,2 miljarder anslås till kompletteringar och stöd till juridiska personer, enskilda och kommuner särskilt i glesbygd för förstärkning av i första hand, såvitt jag förstår, de lokala näten. Totalt blir det, med andra ord, ca Jag har velat nämna detta eftersom det sker i en tid då vägnätet runtom i vårt land håller på att vittra sönder och göra det svårt för enskilda och företag att ta sig fram på de svenska vägarna. Jag gör det i en tid då oviljan från regeringens sida att komma till rätta med Stockholms trafikkaos lägger en allvarlig hämsko inte minst på den fortsatta utvecklingen på IT Regeringen och erkannerligen näringsministern har inte pengar för upprustning av vägnätet, men väl för tveksamma miljardinvesteringar i IT:s infrastruktur. Man kan ha all anledning att fråga sig om prioriteringen är den rätta. Man kan också fråga sig om det bästa för en utveckling av det svenska IT-samhället är en relativt ensidig satsning på nedgrävning eller upphängning av bredband. Kan vi som enskilda personer nöja oss med att ute i glesbygden använda avancerade bredband men ha svårt att på ett uruselt vägnät ta oss in för att handla, gå på vårdcentralen eller hälsa på vänner? Hur ska varor - för sådana behöver vi även i ett IT-samhälle - distribueras från producenter till konsumenter? Ingen ska kunna inbilla mig att glesbygdens folk ska vara nöjt med Internetuppkoppling och dåliga vägar. Därför skulle jag gärna vilja höra om näringsministern tror att vi ska få människor att stanna kvar i glesbygden med 2 eller 5 megabit bredband och dåligt underhållna vägar. Fru talman! Det är tillfredsställande att notera att den socialdemokratiska majoriteten i trafikutskottet har valt att poängtera att utbyggnaden av IT i första hand ska ske i marknadens regi. Det som förvånar är att Centern är det enda parti som ställer sig vid sidan. Man vill avslå regeringens förslag samtidigt som man vill att regeringen ska återkomma med ett nytt förslag som innebär att ett stort statligt bredbandsbolag bildas som för uppemot 60 miljarder ska bygga statliga bredband - ett bolag som ska ge sig in och konkurrera med privata aktörer som t.ex. Telia och Utfors. Kan det vara klokt att i en dynamisk bransch där vi har att tacka privata entreprenörer för framgången och för den fantastiska marknadstäckningen gå in och förstöra med ett statligt bredbandsbolag? Vad skulle det ge för signaler?

Vad säger då olika IT-intressenter om denna statliga bredbandssatsning? Behövs det statliga pengar för att bygga fiberoptiska kablar med hög överföringskapacitet i Sverige? Svenska Kommunförbundet säger att det i dag på stomnätsnivå finns stora kapacitetsresurser med många aktörer i konkurrens. Svenska Kommunförbundet konstaterar att det i snart sagt alla kommunhuvudorter går att upphandla bredbandskommunikation från ett flertal leverantörer. Jag vill gärna återge vad man från Kommunförbundet har skrivit, nämligen: Att regeringen tar en så stor del av sina medel till en stomnätsutbyggnad i Svenska Kraftnäts regi känns fel. Svenska Kommunförbundet, som i dag styrs av en socialdemokratisk majoritet, säger också att förväntningarna inför regeringens IT-proposition har varit upphaussade. I debatten ropade många, säger man, bl.a. IT-kommissionen, efter statligt ägande och genomförande. Kommunförbundet säger: Vi delar inte alls den uppfattningen. Svenska Kommunförbundet, som ändå är den organisation som företräder samtliga kommuner i vårt land, säger att det i dag, bara sju år efter det att vi fick klart för oss vad Internet vad, har börjat etableras stadsnät - och fler är på gång. Stadsnäten har på vissa orter, säger Kommunförbundet, bidragit till att starta utvecklingsprocesser för det lokala näringslivet. Och det är väl det vi vill! Tekniken finns. Den kommunala initiativförmågan finns. Med andra ord behövs inte pekpinnar och förmyndaraktioner från statens sida. Låt marknaden fungera. Tvinga inte fram något i förtid. Detta är ju också vad Björn Rosengren antyder i sin IT-proposition. Det gick för en tid sedan att läsa i en intervju i Computer Sweden att glesbygdens IT-chefer avvisar regeringens planer. Fimpa stamnätet, Rosengren! var deras budskap. IT-cheferna tycker det är onödigt att staten satsar pengar på ett fiberoptiskt nät. Stamnät finns det gott om, säger de. I stället uppmanar man näringsminister Björn Rosengren att underlätta användningen av de nät som redan finns. Detta, fru talman, sammanfaller väldigt väl med de tankar, förslag och idéer som vi moderater har fört fram i olika sammanhang - inte minst i den partimotion som ligger till grund för vårt ställningstagande till regeringens proposition på området. Det finns på många ställen ute i den svenska glesbygden bredband tillgängliga, men Telia tillämpar på många ställen i vårt land sin monopolsituation till att pressa fram så höga priser att marknadsintroduktionen försenas och fördyras. Avregleringar och öppenhet för friare konkurrens är långt viktigare för utveckling än statliga interventioner på marknaden. Politikerna bör enligt moderat mening i så liten utsträckning som möjligt lägga sig i det som händer på mikronivåerna. Därmed inte sagt att det inte finns behov av statliga och politiska insatser som förbättrar företagsklimatet. IT-branschen står inte på något sätt utanför beroendet av ett bra företagsklimat. I detta företagsklimat tänker jag i första hand på utbildning, forskning, skatteregler, arbetsrättsregler, kommunikationer och tillgång till bostäder. Men dessa regelverk får inte präglas av klåfingrighet och störande detaljregleringar som hämmar konkurrensen på området. Fru talman! Sverige har framgångsrika företag, som det internationella IT-kapitalet gärna vill förvärva. Ägarintresset flyttas från Sverige någon annanstans i Europa eller till USA. Styrningen av företagen sker från utlandet. Det man förvärvar är tjänsteföretag vars kapital i huvudsak är de anställdas intellektuella kapacitet. Detta humankapital har i de två sålda företagen kunnat värderas till uppemot 175 miljoner kronor per anställd. Alla måste inse att ett litet land som Sverige inte har råd att bedriva en politik som tvingar företag och begåvade människor att söka sin framtid i andra länder. I stället ska vi bedriva en politik som leder till att företag och duktigt folk söker sig till Sverige och Vi har utomordentligt goda förutsättningar att lyckas. Den svenska jordmånen är god. Det gäller att vara lyhörd, men samtidigt också reagera fort. Tekniken går så fort att nya billiga lösningar på kort tid kommer att visa att de statliga insatser som regeringen gärna vill visa upp riskerar att vara obsoleta och onödigt kostsamma. Bredband är inte bara fiberoptik. Den mobila kommunikationstekniken kommer med stormsteg. Radiolänkar och en alltmer begåvad användning av tillgängliga radiofrekvenser kan på bara några få år bjuda svartfibern konkurrens. Nya routrar och växlar ser ständigt dagens ljus. Jag tror, fru talman, att näringsminister Björn Rosengren är väl medveten om detta. Det är därför han med skärpa också konstaterar att utbyggnaden av bredband i första hand ska ske i marknadens regi. Jag vet dock att det inom hans parti finns bredbandsdemokrater, som vill att staten ska gå in kraftfullt och äga bredbanden. Detta måste med kraft avvisas. Den socialdemokratiska regeringen måste dock kritiseras för sin stora handfallenhet gentemot Telia. Hade regeringen med större kraft agerat för att öppna Telias accessnät för andra aktörer så skulle situationen i dag ha varit helt annorlunda runtom i vårt land. I trafikutskottet har vi många gånger diskuterat Telias marknadsledande ställning och störts av den brist på konkret vilja som regeringen och Telia visat för att öppna Telias accessnät för andra aktörer. Hela trafikutskottet har enats om att kritisera regeringen för att den som ägare av Telia inte har tvingat fram en öppning av Telias accessnät. Ett enigt trafikutskott har därför i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att så fort som möjligt lägga fram förslag på detta. Det vore intressant att under den pågående debatten få näringsminister Björn Rosengren att kommentera Telias accessnät och möjligheterna att få dem öppnade. Det är dock så att man i dag, när Telia börsintroduceras, kanske har anledning att vara en aning bekymrad för att regeringen har missat tåget när det gäller att göra en god bredbandsinsats för svenska företag och enskilda runtom i vårt land genom att inte se till att Telias accessnät öppnades innan Telia privatiserades. Den aktuella bredbandsdebatten har fått mycket av de vanliga strukturfrågorna att hamna i skymundan. Det är synd. För IT-industrin är bredband viktigt, men det är lika viktigt att vi kommer till rätta med trafikkaoset i Stockholm och ser till att Arlanda blir Stockholms och Sveriges riktiga internationella flygplats. För att Sverige ska kunna behålla sin starka position som IT nation behöver vi en bra flygplats. Närheten till Kista talar också för närheten till Arlanda. Utvecklingen går otroligt snabbt. Utländska aktörer, senast Siemens, förlägger forskningsenheter till Sverige för att kunna tillgodogöra sig de fantastiska rön som svenska tekniker gör. Men för att lyckas krävs kompetent personal. Bristen på högutbildad arbetskraft är ett stort problem som vi delar med andra länder i Europa. NUTEK konstaterar att bristen på IT-personal hämmar produktionen. Besvärligast med rekryteringen har de kunskapsintensiva IT-företagen. Stockholm skriker efter IT-kompetens. Företagen har stora flaskhalsproblem. Nästan vart tionde företag på IT-området uppger att de har svårt att besätta lediga tjänster. Arbetsförmedlingen i Stockholm meddelade för en tid sedan att det saknas 1 543 systemdesigner, 388 programmerare, 89 dataadministratörer, 43 ADB-strateger och 9 systemchefer. Och det bara här i Stockholm! Det går inte att få ett dynamiskt IT-samhälle utan tillgång till arbetskraft, vägar, bostäder, utbildning, forskning och ett annat skattesystem. Det land som lyckas att utbilda de unga på IT området har utomordentliga förutsättningar att nå framgång. I Sverige kan vi göra detta till en konkurrensfördel genom att satsa rätt. Låt oss satsa på utbildning på IT-området redan från grundskolenivå! Det tekniska intresset som finns i så rikt mått hos den svenska ungdomen måste tas till vara på ett helt annat sätt än hittills. Bilda ett IT-universitet som ett centrum för talang och forskning inom mobiltelefoni! KTH:s filial i Kista är en bra början. Det är nu vi har chansen, och det är nu vi måste ta den. Låt mig sammanfatta det hela på det här sättet: Låt marknaden bygga bredbanden, och låt oss koncentrera våra politiska ansträngningar på att ändra skattesystem, arbetsrättsregler, satsa på utbildning och forskning och ta bort de brister som finns på bostadssidan i storstadsregionerna och vad gäller kommunikationer i övrigt.

Fru talman! Jag vet inte vilken värld Per-Richard Molén lever i. Det är ju faktiskt så att IT-företag från hela världen flyttar hit till Sverige i dag. Trots vårt eländiga skattesystem är det en expansion utan like. Jag tänker inte prata vägar, skatter eller flygplatser, men jag kan hålla med Per-Richard Molén om att vi bör öppna accessnäten och hitta lagliga vägar för detta. Men jag erinrar mig också en debatt vi hade här i kammaren för någon månad sedan. Där värnade Per Richard Molén väldigt tydligt Telias oligopol när det gäller mobiltelefonin och sade att vi inte skulle öppna detta. Jag tycker inte att det går ihop, Per-Richard Vänsterpartiet var tidigt med i IT-debatten. Redan 1994 stod Johan Lönnroth här i talarstolen och debatterade med Carl Bildt. Han pratade om att IT var till för alla. Vi tycker att det är bra att Centerpartiet har kommit in i debatten på senare år. Men jag tycker faktiskt att vi var först när det gäller allemansrätt på IT IT i sig är ingenting. Det är olika tekniker. Diskussionen i dag handlar tyvärr väldigt lite om de etiska aspekterna. Vad använder vi tekniken till? Ska våra ungdomar sitta och spela spel och titta på porr? Jag tänker inte ta upp den diskussionen i dag, men jag tycker att det är väldigt viktigt att vi för den diskussionen. Nu handlar det om möjligheterna. Vi ska bygga ut vår infrastruktur så att alla, kommuner, företag och enskilda, i hela landet ska få tillgång till bredbandsteknik. Vi tycker att många av de idéer som Vänsterpartiet har haft under årens lopp finns med i den här IT-propositionen. Jag tycker att vi har samarbetat på ett bra sätt med regeringen och Miljöpartiet i den här propositionen. IT bjuder enorma möjligheter. Men det är viktigt att vi ser till att fler än i dag får tillgång till IT. I motsats till Per-Richard Molén tycker jag att skolan under åren har tillförsäkrats stora resurser på IT-sidan. Lärarna har också fått en gedigen utbildning. I den här propositionen kommer nu en bra satsning på den högre utbildningen. Kista nämns. Men vi i vårt parti är angelägna om att den här högre utbildningen sprids. Linköpings universitet är det universitet som legat i spetsen. Vi har många regionala centrum ute i landet där man är duktiga på detta. Där vill vi också se den här utbildningen. Det gäller t.ex. Blekinge, Karlstad, Umeå och Luleå. Vi har en reservation om detta. Det är vår enda reservation i det här betänkandet. Fortfarande finns det brister. Fler kvinnor bör få möjligheter att använda IT. De äldre har en enorm resurs i IT när det gäller t.ex. elektronisk handel och att uträtta sina bankärenden. Det gäller att stimulera till ökad användning, och det tycker vi att den här propositionen gör. Vi måste få fler lågutbildade att använda IT. Det är utmärkt för de funktionshindrade med stavningssvårigheter osv. att använda IT. Det är en möjlighet för företag och människor i glesbygden. De möjligheter som finns i städerna i dag finns ju inte ute på landet. Men nu får man möjlighet att hänga med. Vi har telemedicin och distansutbildning. Man kan jobba hemma och driva företag hemifrån. Jag tycker också att vi ska tänka på att försöka sprida IT till de fattigare länderna. Jag tycker att Sverige ska gå i spetsen för det arbetet. Våra statliga myndigheter och många kommuner är föregångare när det gäller att öppna sig mot allmänheten via Internet. Även riksdagen är duktig på det här området, liksom regeringen. Här kommer det nu att finnas en 24-timmars service till medborgarna via Internet. Det är ett sätt att minska avståndet till de beslutande och därmed öka förtroendet för politiken och för våra myndigheter. Vi har också under årens lopp hävdat att det är bra om infrastrukturen till stor del är i statlig ägo, och det är den när det gäller stomnäten. Men kapaciteten på näten ska erbjudas olika operatörer på marknadsmässiga villkor. Så är det fortfarande inte i dag. En tvåmegabitslina i Arjeplog kostade för ett halvår sedan Jag har besökt ett bokningsföretag i flygbranschen i Hagfors med 200 anställda. De fick göra en investering i halvmiljonklassen för att få bra teleförbindelser ut i världen. I de norra delarna av vårt land har Telia kapacitet med fiber, men det har varit för dyrt att ansluta sig till dessa kablar. Regeringen föreslår att Svenska kraftnät, på kommersiella villkor, ska bygga ett kompletterande stomnät för två och en halv miljard som ska vara öppet för alla operatörer. Observera att det ska vara på företagsekonomiska villkor. Det kommer att öka konkurrensen. Det kommer förhoppningsvis att få ned priserna även i glesbygden. Blir så inte fallet har näringsministern lovat att vi ska ha en kontrollstation framöver och se till att det fungerar för glesbygden. När det gäller det regionala stödet kan jag ta ett exempel från mitt hemlän. Säg att Karlstad har ett bra utbyggt stomnät men att Molkom, ett samhälle några mil utanför Karlstad, inte har fått tillgång till bredband beroende på att Telia eller någon annan tar ut för mycket för det här. Då ska Karlstad kunna söka pengar till ett regionalt stöd för detta. Det är tänkt att man ska få ett bidrag på 50 %, men det är mycket noga att man också har en egen insats i detta. När det gäller accessen till husknuten finns det en massa olika tekniker som utvecklas snabbt. Produktionen är i full gång i våra storstäder: kabelnät, digital-TV, förstärkta kopparkablar, satellit, radio, elnät osv. Här kommer vi att erbjuda en skattereduktion för hushåll, företag och kommuner i glesbygd med höga anslutningskostnader. Det belopp som är avsatt för detta är 3,2 miljarder. Det är ett bra sätt att stimulera till användning av bredband, tycker vi. Sammanfattningsvis är vi nöjda. Marknaden leder utvecklingen i 70 % av landet. Staten höjer konkurrensen och ger glesbygden goda möjligheter. Till en rimlig penning ger vi kommuner, företag och människor tillgång till bredbandsteknik på hyfsat jämförbara villkor med resten av landet. Vi tror att detta är en bra början. Om det behövs kan vi öka stödet undan för undan. Att som Centerpartiet vräka ut 60, 80, kanske 100 miljarder tycker vi är rent oansvarigt. Vi vet ju faktiskt inte hur stora behoven är. Centern är ju låst vid fiber. Men när det gäller accessnäten finns det oerhört många andra och kanske billigare och enklare lösningar. Vänta och se, tycker Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Men Sverige måste fortsätta att ligga i framkant. Ni säger att vi ska avvakta teknikens utveckling. Men när det gäller stomnät, regionala nät och stadsnät är det fiber som är det enda tänkbara. Det regionala stödet kommer att upphandlas i konkurrens. Accesstödet på landsbygden kommer att utgå till alla typer av bredband. Där ser vi vad tekniken har att erbjuda. Ska vi verkligen vänta tills utvecklingen springer om oss? Det tycker inte vi. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 22 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är inte bara att tala om bredband och att det ska lokaliseras ut rikt i glesbygden. Det väsentligaste för oss är att försöka verka för att de tjänster som ska kanaliseras och distribueras via bredband utvecklas. Det är därför som det är betydligt mycket mer angeläget att vi skapar en god miljö för de företag som på teknikens framkant ska erbjuda just den här typen av tjänster. Det är inte själva fiberoptiken, själva glaset, som är det viktiga. Sedan tror jag, fru talman, att Sture Arnesson underskattar den mobila telefonikommunikationens möjligheter att erbjuda bredband. Man kunde i dag se ett pressmeddelande från Ericsson som har träffat en överenskommelse om ett samarbete med två stora aktörer i Sydostasien om satellitbaserad bredbandsteknik, så utvecklingen går fort. Jag tror inte att risken är så stor att utvecklingen springer förbi oss om det är så att vi som politiker sitter lugnt i båten och bara ser hur marknaden och entreprenörerna på något sätt utvecklar verksamheten. Jag tror att Sture Arnesson också på något sätt underskattar värdet av att satsa på utbildning. Det är trots allt så att förhållandena i grundskolan och gymnasiet inte är särskilt goda om man skrapar på ytan. Det går ungefär en dator på mellan sju och tio elever. Och då vet man att många får titta på när de mer aktiva ägnar sig åt att trycka på knapparna. Så mer satsning på grundskolan!
Fru talman! Jag delar Per-Richard Moléns uppfattning att marknaden i stort ska sköta det här. Det gör den i storstäderna där vi nu ser att många människor erbjuds en Internetuppkoppling för ett par hundralappar om man är ständigt uppkopplad. Där behöver inte vi agera. Det sköter marknaden i dag. Det är i sin ordning. Det som är farligt är ju om vi väntar med att ge glesbygden samma möjligheter. Det kan vi inte göra. Glesbygden i dag utarmas och avfolkas i en takt som vi inte har sett maken till på länge.

Fru talman! 1993 skickade den dåvarande statsministern Carl Bildt ett e-postmeddelande till Bill Clinton. Med det gjorde han ett tu tre den svenska nationen medveten om att det fanns någonting som hette Internet och snabel-a. På sju år har alltså utvecklingen så radikalt förändrats i Sverige. Vi hade över huvud taget ingen aning om det. Så länge vi har dåliga vägar och så länge det fortfarande finns de, trots att det är 125 år sedan den första lampan tändes utanför Blanche kafé i Kungsträdgården, som inte har tillgång till elektricitet tycker jag på något sätt att vi inte bör glömma bort de delarna. Låt oss inte på något sätt i extas enbart tala om bredband långt ut i glesbygden. Låt oss på något sätt föra diskussionen om företagsklimat. Låt oss se till att människor som kommer från utlandet kan få någon form av skatterabatter för att lockas hit. Vi ska satsa på forskning och utbildning för att fånga upp de unga som finns i Sverige, som ändock har mycket av tekniskt intresse och tekniskt kunnande. Det är dem vi ska basera framtiden på. Det tror jag att vi har mycket mer att vinna på än vad vi har på att kanske långt ute i obygden dra fiberoptik. Jag tror att radiofrekvenser och utnyttjande av den nya tekniken på det området kommer att lösa många av de här problemen på ett mycket billigare sätt än vad vi i dag egentligen har den blekaste aning om.
Fru talman! Vi ska inte dra bredband till varje buske. Det håller jag med om. Det ska vi inte göra. Men när det finns företagare och andra ute i glesbygden som vill satsa och vill hålla liv i glesbygden ska staten ställa upp för dem och ge dem bra villkor. Vad gäller vägar tycker jag att majoriteten i Sveriges riksdag är på väg att ge bygderna bättre vägar. Det finns en massa andra behov som har fått stå efter, men jag tror att alla vi tre samarbetspartier är besjälade av att vi nu vill ge glesbygden bra vägar så fort vi någonsin kan.

Fru talman! Jag vill inleda med några citat som visar att informationstekniken är svår att förutsäga. Chefsingenjören vid det brittiska Postverket sade i telefonens barndom 1876: Amerikanarna har kanske behov av telefonen, men inte vi. Vi har så många springpojkar ändå. I persondatorns barndom, 1977, sade en grundare till en av världens främsta datortillverkare så här: Det finns inget skäl till varför någon skulle vilja ha en dator hemma. När han tänkte på en dator tänkte han förmodligen på en maskin stor som två garderober, till en kostnad av flera hundra tusen kronor som mest användes till avancerade konstruktionsberäkningar för industrin. En slutsats man kan dra av detta måste vara att informationsteknikens utveckling är näst intill omöjlig att förutsäga. IT-politiken måste därför vara öppen för förändringar, stimulera nytänkande och entreprenörskap och samtidigt fokusera på nyttan och innehållet. Vem är IT bra för, och vad ska vi ha det till? Målet, ett informationssamhälle för alla, ställer vi upp på. Men inriktningen för att komma dit stämmer inte i alla stycken med våra idéer. Vi har därför reserverat oss tillsammans med andra partier i bl.a. reservation 2. Vi i Kristdemokraterna står bakom alla våra reservationer, men yrkar bifall endast till reservation Regeringens IT-proposition är ambitiös och spänner över ett enormt område. I många stycken kan vi kristdemokrater dela ambitionerna, och vi vill understryka budskapet att IT är till för människan, inte tvärtom. Detta måste vara en ledstjärna i politiken, om vi vill undvika ett samhälle där klyftorna växer. I USA debatterar man detta under begreppet digital divide, eller - fritt översatt - den digitala splittringen. I dagens betänkande finns det mycket bra att läsa. Det är bra att utskottets majoritet gått oss till mötes med ett tillkännagivande om accessnätet. På vår begäran har också EU-kommissionens IT-program eEurope tagits upp. Det vore på sin plats att näringsministern i dag förklarade lite mer utförligt hur regeringen tänker ta sig an den utmaning som eEurope innebär. Likaså får ministern gärna tala om för oss när vi kan deklarera vår inkomst till skattemyndigheten via nätet. När kommer 24-timmarsmyndigheterna att vara en verklighet för invånarna i Sverige? Fru talman! Jag vill ta upp några punkter där vi kristdemokrater har en annan uppfattning än regeringen och Socialdemokraterna. Hur ska entreprenören kunna utvecklas i Sverige? Den frågan belyses alldeles för dåligt i betänkandet. Hur ska klyftan i samhället motverkas? Varför blir det ingen fortsättning på hem-pc-programmet som började så bra? Bredband, javisst, men på kommersiell grund, med undantag av glesbygden. På de här frågorna, fru talman, vill jag fokusera resten av mitt anförande. En bra IT-politik måste alltid utgå från människan. Detta syns vi vara rörande överens om. Kristdemokraterna vill vara utvecklingsoptimister just för att IT kan göra livet lättare att leva, om vi hanterar tekniken rätt. Vi vill bejaka de tekniska landvinningar som görs inom IT-området. Vi vill uppmuntra entreprenörer till att våga satsa. Vi vill förbättra möjligheterna för riskkapitalister att satsa sina pengar på goda företagsidéer här i Sverige. vi vill att ungdomar ska känna framtidstro och vilja satsa på en utbildningskarriär också som civilingenjörer. Sverige är i dag en världsledande nation på IT området, men utvecklingen går rasande snabbt och innan vi vet ordet av kan vi ha tappat försprånget, företagen och framtidstron. Socialdemokraterna har inte riktigt insett kopplingen mellan skattesystemet och företagsklimatet. Vi har en gammal struktur på beskattningsområdet, men det finns en ny struktur inom näringslivet. Man kan inte frikoppla IT utvecklingen från företagsklimatet, optionsbeskattningen, förmögenhetsskatten, värnskatten etc. Denna insikt tycks inte ha spridit sig till regeringspartiet eller stödtrupperna. Den som är utvecklingsoptimist har lätt att blunda för nackdelarna inom just sitt område. Vi ser denna trend i samhällsdebatten. Många hyllar allt som börjar med IT och blundar för avigsidorna i IT-samhället. Det är aldrig fel att tala om etik och moral, men just nu känns det extra angeläget när vi möter nazisternas hatpropaganda på Internet, och när datavirusen sprider allt större förödelse världen över. Regering och riksdag har alltså en viktig uppgift att förändra lagstiftningen så att de nya medierna jämställs med de gamla och så att rättsväsendet kan ligga steget före brottslingarna på IT-området, i stället för tvärtom. IT-polisen behöver förstärkas. Regeringen borde medverka till att filterprogram får en stor spridning till familjer och skolor. Det är också viktigt att barn och ungdomar får lära sig att kritiskt granska all information. Det är detta vi menar med vår reservation 12, när vi säger att biblioteken har en viktig roll att fylla. En annan viktig uppgift för IT-politiken är att motarbeta nya klyftor i samhället. Det syns som om debatten om digital divide, eller den digitala splittringen är betydligt mer intensiv i USA än i Sverige. Även om det finns inslag i betänkandet som kan minska gapet mellan den som har och den som inte har tillgång till IT och Internet, så kunde socialdemokraterna ha gjort mer. I stället för att lägga miljarder på en bredbandsutbyggnad som ändå kommer, så kunde ni t.ex. låtit utreda vårt förslag om ett allmänt skatteavdrag för pc och Internet. Det är ju allmänt vedertaget att regeringens tidigare satsning på skattelindring för hem-pc-köp samt LO:s och TCO:s liknande kampanjer har haft stor betydelse för att så många hushåll i dag har tillgång till den nya tekniken. Varför ingen fortsättning på strategin? Kompetensen talas det mycket om i betänkandet och propositionen. Vad gör regeringen åt det svikande intresset hos ungdomar för naturvetenskap och teknik? Slutligen, fru talman, något om infrastrukturen och det ibland uttjatade uttrycket bredband. Vitsen med bredband är att datakommunikationerna ska bli snabbare och att hela landet får del av denna tillgång. Regeringen och utskottsmajoriteten skriver att utbyggnaden mest ska ske i marknadens regi. Den uppfattningen delar vi. Därför har vi svårt att förstå att staten själv ska bygga och lägga ut flera miljarder på tekniken, när det hade räckt att ställa ut konkurrensregler i god tid för att få en utbyggnad i kanske 80 Att staten sedan ska ta ett särskilt ansvar för glesbygden tycker vi är helt på sin plats. Det kan ske på olika sätt, men här tvekar regeringen och ska vidare utreda en skatterabatt. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver alltså en politik där statskassan används till att subventionera fiberkabel mellan tätorterna, medan glesbygden får vänta på ytterligare utredningar. En helt omvänd politik enligt vår mening. Vi utvecklar vår syn på detta i reservation nr 4. Jag kan instämma i Per-Richard Moléns anförande när det gäller de dåliga vägarna i landet. Jag tror inte att människor i glesbygden i första hand efterfrågar bredband, när man har så dåliga vägar som man har. Det borde vara en omvänd prioritet på detta. Till infrastrukturen hör definitivt det som kallas accessnätet, eller det nät som förbinder bostäderna med större anslutningspunkter. Det ägs till största delen av Telia. För att få konkurrens måste detta nät vara öppet för många operatörer. Det problem som plötsligt - enligt min mening - konstruerats är av teoretisk karaktär. Regeringen påstår att det kan innebära konflikt med yttrandefrihetsgrundlagen för att Telia har rätt att sända radioprogram via tråd. Det låter väldigt långsökt. Kanske näringsministern kan förklara det problemet för oss i dag. Utskottet har i varje fall på vår begäran föreslagit ett tillkännagivande till regeringen om åtgärder för att öka konkurrensen i accessnäten. Det är i alla fall ett steg framåt. Fru talman! Jag har nämnt kristdemokraternas viktigaste frågor för IT-politiken: hänsyn till människan, ett bra klimat för entreprenörerna och konkurrens och valfrihet för konsumenten. Får jag till sist också som Blekingerepresentant uttrycka min besvikelse över behandlingen av motionerna T711 och T716, där samtliga ledamöter från Blekinge begärt att få delar av ett EU-institut till Blekinge. Blekinge kan definitivt vara en god värd för den delen av ett EU institut som handlar om tillämpningen av IT. Utskottet påstår att motionerna är för tidigt väckta. I så fall får vi väl återkomma och hoppas på ett positivt svar.
Fru talman! Först till frågan om entreprenörer. Jag ställer mig väldigt frågande till vad Johnny Gylling säger. Det har sedan flera år bedrivits ett väldigt kraftfullt arbete inom NUTEK för att hjälpa privata företag att lära sig att utnyttja tekniken i företagen. Staten har verkligen bjudit till och försökt att underlätta och stimulera det. Sedan håller jag inte med när det gäller Svenska kraftnät. Det är en satsning på kommersiell grund, som jag sade i mitt anförande. Man satsar 2,5 miljarder och räknar med att få tillbaka det rent företagsekonomiskt. Det är öppet för alla operatörer. Det måste vara bra. Det måste också Johnny Gylling tycka. Det ökar konkurrensen och får ned priserna, och i slutändan är det konsumenterna som gynnas.
Fru talman! NUTEK har gjort mycket för entreprenörerna. Det kan jag instämma i. Det skrivs i betänkandet om en satsning för att nu informera småföretagare, och det är jättebra. Det skriver vi också i vår motion. Där skriver vi dessutom att man bör ta vara på den kunskap som redan finns i organisationer som t.ex. Smelink, IUC och andra. Fru talman! Det som vi är kritiska till är attityderna i vårt land till entreprenörskap. Varför är det inte lika naturligt att starta ett nytt företag som att söka sig en anställning? Varför får man inte i skolan se de alternativen som likvärdiga? Där tar alla för givet att man ska ha en anställning. Vi vet att uppfinningsrikedomen är stor, och det finns stor kreativitet. Det är någonting man måste uppmuntra redan i skolan. Sedan har vi hela biten med skattesystemet. Vi vet att Vänsterpartiet vill ha kvar värnskatt, dubbelbeskattning av aktier, etc. Det är sådana saker som hämmar utvecklingen på området. Det är bra att Svenska kraftnät nu byggs ut. Men varför kunde inte flera fått vara med och bjuda på själva utbyggnaden av nätet, Sture Arnesson? Det förstår inte vi.
Fru talman! Det händer oerhört mycket i skolorna när det gäller entreprenörskap. Det är nog också Johnny Gylling medveten om. Långt nere på grundskolenivå och även på gymnasienivå tränar man detta, man har små egna företag, osv. Det är en väldig satsning på detta. När det gäller skatter kan jag inte annat än småle lite grann när Johnny Gylling talar om entreprenörskap, osv. I ert budgetförslag vill ni faktiskt höja företagsskatten med 2 %.
Fru talman! Det visar bara att Vänsterpartiet har en helt annan syn än vi på dessa frågor. Vi har sagt att vi vill höja bolagsskatten - det är riktigt - från 28 % till 30 %. Frågar man många företagare är det inte den biten som är något problem. Om det går bra för ett företag kan man mycket väl tänka sig att betala 30 % i stället för 28 %. Det är de andra skatterna som hämmar tillväxten. Det är ganska märkligt att höra en vänsterpartist säga att man gör mycket bra för företagare och entreprenörer i det här landet när vi vet att er ideologi är mest inriktad på statlig verksamhet och stora företag.

Fru talman! Det är välkommet att riksdagen nu till sist fått möjlighet att diskutera en sammanhängande proposition om IT. Tyvärr måste man ändå konstatera att det vid en närmare granskning visar sig vara ganska låga ambitioner som sätts upp av regeringen och utskottets majoritet, inte minst med tanke på hur denna proposition i åratal - höll jag på att säga - i försnacket blåsts upp till oerhörda höjder. Läser man propositionen är det mycket återkomma, mycket utreda och mycket överväga. Det är symtomatiskt att tidningen Ny Teknik dagarna efter att propositionen hade presenterats konstaterade: Visionen är död. Det blir inte bredband åt alla. Rosengren vill bara ge pengar till ett glest stomnät. Det ligger väldigt mycket i den kritiken. Fru talman! Centerpartiet vill lägga ambitionsnivån på detta område betydligt högre. Vi vill etablera en digital allemansrätt, ett mål om allas lika möjligheter att utnyttja den nya tekniken för utbildning, för arbete, för stärkt demokrati och för att underlätta kontakter mellan människor. Jag betvivlar inte att regeringen också har ambitioner. Men för att orden ska vara något värda måste de också leda till tydliga politiska åtaganden och åtgärder som driver utvecklingen framåt. Detta är propositionens och betänkandets svagaste sida. I många avseenden har Sverige annars ett unikt utgångsläge. I det närmaste två av tre invånare har tillgång till Internet. Under en tvåveckorsperiod är mer än varannan uppkopplad. I stort sett var fjärde har någon gång handlat på nätet. Det gör Sverige till ett ledande land vad gäller användning av Internet och i ett europeiskt perspektiv till ett föregångsland. Nyligen konstaterade analysföretaget IDC att Sverige är världens främsta IT-land, inte minst tack vare en hög och jämn utbildningsnivå. I en tid när vi står på tröskeln till något nytt - den nya ekonomin, nätverkssamhället, eller vad man vill kalla det - är IT-användning och IT-vana naturligtvis helt avgörande faktorer för hela landets konkurrenskraft och tillväxt, och därmed också för att vi ska kunna värna välfärden i framtiden. Vi kan inte nöja oss med att vara bäst i dag, eller för en månad sedan. Vi måste vara bland de främsta också i framtiden. Att stå still och avvakta är i det här sammanhanget som att ta många steg bakåt. Fru talman! Den enskilt viktigaste insatsen för det framtida kunskapssamhället handlar kanske inte om IT utan om utbildning. Det är framför allt tack vare utbildning som vi befinner oss där vi gör och som IT i stor utsträckning har blivit ett allmän verktyg. Visserligen är inte utbildning temat för dagen, men det är ett perspektiv man måste bära med sig också i den övriga debatten. Utbildning blir därmed en av de viktigaste insatserna för att förverkliga en digital allemansrätt. Det handlar om att människor ska kunna använda de verktyg IT ställer till förfogande. Vi ser tydligt i dag hur användningen av Internet är segregerad. Det är ungefär det som Johnny Gylling var inne på, digital splittring. Det handlar om kön, ålder och inkomst. Den typiske användaren är fortfarande en ung man med goda inkomster. Även om man, till äventyrs, skulle bortse från orättvisan att det är så, innebär också situationen att tjänster som borde ha utvecklats dröjer. Introduktionen av viss service låter vänta på sig, och företagen och samhället anpassar sig efter den stereotyp till användare jag precis nämnde. Det är inte bra för enskilda människor, och det är inte heller bra för landet som helhet. Som ett av de viktigaste stegen på väg mot informations eller kunskapssamhället vill jag och Centerpartiet lyfta fram behovet av ett kunskapslyft inom IT, på samma sätt som man en gång gjorde inom engelskundervisningen i det här landet för 30 år sedan. Det är ett sätt att öka tillgängligheten för många av dem som i dag står utanför och inte vågar kliva över tekniktröskeln. Visst görs det redan mycket, framför allt i folkbildningens regi. Senior Net Sweden är ett utmärkt exempel på hur man bedriver ett arbete bland äldre människor för att sprida IT i en grupp som relativt sett använder verktyget i liten utsträckning. Men jag kan inte förstå att utskottets majoritet väljer en så avvaktande hållning i den här frågan. Frågan handlar inte bara, eller ens främst, om resurser, utan om att våga visa vägen, att som politiker också vara med och formulera svaren på morgondagens frågor. Kunskaper och färdigheter förutsätter att det finns några verktyg att använda. Det leder oss till frågan om infrastruktur och att verktygen fysiskt ska finnas tillgängliga. Och det är här som både regering och övriga partier enligt vår uppfattning hamnar snett. Det är förvånande att Moderaterna och Kristdemokraterna ställer angelägna satsningar på fungerande vägar i hela landet mot bredband - precis som om det skulle finnas ett motsatsförhållande! Kristdemokraterna dristar sig t.o.m. till att säga att det inte går att köra timmer och skolbarn på bredband, därför måste vi i första hand satsa på vägarna. Hur kan kd, som annars talar om att värna hela landets utveckling, ställa de två angelägna sakerna mot varandra? Sedan säger Gylling i sitt anförande i riksdagen att han tror att människor föredrar vägar - precis som om man måste välja! Vad är det för ambitioner om att hela Sverige ska ges rätt att leva och utvecklas? Molén utan manus måste vara livsfarlig för Moderaterna! Då säger han ju sitt hjärtas mening. Molén pratar om obygder. Enligt Molén är det väl helt onödigt att dra bredband ute i obygden. Det här visar att Moderaterna inte har några ambitioner att skapa en digital allemansrätt för hela landet. Nej, det är storstäderna som gäller där. Då kan staten vara med och satsa pengar, men ska det vara bredband i obygder får marknaden sköta det själv. Då vet vi att det inte blir något. Det vet naturligtvis också Molén. Sitt lugnt i båten och avvakta är Moderaternas recept. Det hörde vi nyss i repliken. Men sitter man lugnt och avvaktar i frågorna, Per-Richard Molén, blir man nödvändigtvis omsprungen. Det har Moderaterna blivit i denna fråga. Vilka delar av landet vill Per-Richard Molén lämna åt sitt öde? Vilka delar är obygden? Är det delar av Värmdö några mil utanför Stockholm, där det varken finns ISDN eller optofiber? Vilka delar vill Moderaterna peka ut som obygden som får klara sig ändå? Fru talman! Det är alldeles uppenbart att IT och Internet kommer att generera stora ekonomiska värden. Men det är värden som ligger i information, i kundrelationer, i kunskap, inte i infrastruktur. Själva vägen är inte särskilt intressant att diskutera, så länge den finns och fungerar. Tyvärr är det precis samma situation för den digitala infrastrukturen som för den mer traditionella. Den fungerar dåligt, den är ojämlikt fördelad och kapaciteten är på många håll otillräcklig. Precis som för vanliga vägar är det klart att kommersiella intressen kan tänka sig att bygga ganska stora delar - de lönsamma delarna - men att någon annan får stå för det som man betraktar som kommersiellt ointressanta delar. När jag lyssnar på Sture Arnesson blir jag förvånad att Vänstern - Sture Arnesson kommer också från Värmland och känner till regionernas bekymmer - kan raljera över Centerförslaget att staten faktiskt ska ta ett ansvar, precis som man gjorde för järnvägarna och vägarna en gång i tiden, för att också den digitala allemansrätten ska få spridning. Sture Arnesson säger "vräka ut 60-80 miljarder", ett ansvar större än Bosse Ringholms, och "låst vid fiber". Sture Arnesson kanske inte har läst vår motion eller Daléus bok om digital allemansrätt. Där framgår det tydligt att det inte är att vräka ut pengar, utan detta är en mycket målmedveten och genomtänkt investering, som kommer att generera mycket gott för landet framgent. Jag konstaterar att Sture Arnesson i debatten några dagar efter det att propositionen hade lagts fram själv sade att det blir ändå hyfsat jämlika villkor för glesbygden. Jag trodde Vänsterpartiet om bättre än att det ska bara vara hyfsat lika villkor för dem som bor en bit utanför. Fru talman! För att ta vara på den unika situation som Sverige har i dag, med hög IT-mognad och med mängder av företag som uppfinner och tillverkar världsledande IT-lösningar, behövs nu också förutsättningarna för att nästa generations tjänster och lösningar ska komma fram. Genom att vara först med en modern infrastruktur skulle Sverige kunna bli just det Silicon Valley som har efterlysts från många i riksdagen i olika sammanhang. Det är klart att ett sådant beslut kräver ett visst politiskt mod. Det har alltid varit lättare att gömma sig bakom de enkla maximerna och de slagordsmässiga idealen. Ett första steg borde vara att formulera en idé kring vad vi egentligen bör ställa för krav på infrastruktur. Dessvärre har regeringen i frågan lutat sig mot Infrastrukturutredningen, som frankt slår fast att 2 megabit per sekund är bredband - utan att vidare fundera över framtiden. Liknande idéer nämns i Folkpartiets motion, där det glatt konstateras att 2 megabit är mer än tillräckligt i dag. Men hur ska regeringen och Folkpartiet ha det i framtiden? Kommer 2 megabit att vara tillräckligt om tre år, fem år eller tio år? För vilka? Vilken är den samhällsekonomiska effekten av att få fram ett nät som blir otillräckligt inom bara några år? Hur mycket dyrare blir det då att ta nya tag och bygga ett nät med långsiktig hållbarhet och skalbarhet? Sanningen, fru talman, är att vi inte vet särskilt mycket om behovet av bandbredd. Det erkänner vi också. Det enda vi möjligen har att gå på är hur utvecklingen har varit under senare år. Av det kan vi lära oss att man ständigt underskattat behovet av bandbredd. En tredje punkt som berör infrastrukturen är konkurrens. Vi ser i dag hur mängder av företag eftersträvar monopolsituationer i förhållande till kunden. Låt mig där, som andra talare, välkomna att Telias accessnät öppnas. Det är den väg vi måste gå när vi har försatt oss i en sådan situation. Nu håller vi på att få en liknande situation på det området. Genom långa bindningstider och genom att garantera högsta fart endast till den egna servern binder man kunderna vid de egna tjänsterna - där pengarna finns att hämta. Det är ingen slump att uppkopplingen subventioneras i dag, därför att operatörerna vet att man hämtar pengarna i tjänsterna. Detta är inget som botas genom att öppna gamla koppartrådar. Det är också mycket oklart om och hur vi förhindrar monopolisering när det byggs nya nät. Regeringen och utskottets majoritet saknar helt enkelt trovärdiga svar på frågan. Sammanfattningsvis måste en trovärdig politik för den digitala infrastrukturen utgå från tre enkla och tydliga principer. 1. Likvärdighet i hela landet. Ingen ska lämnas utanför eller drabbas av orimliga kostnader på grund av att det är ett oattraktivt område att bygga bredband i. I all generositet erbjuder sig regeringen att kompensera för mycket stora merkostnader, men merkostnader lär det bli. Moderater, kristdemokrater och folkpartister vill än mindre. Trots vackert tal om att staten har ett ansvar för åtminstone några, är man inte beredd att låta detta kosta en krona. Vilken är er lösning för att ge hela landet rätt och möjlighet att leva i framtiden? Inte minst näringsministern har från talarstolen gång på gång sagt att hela landet ska ha möjlighet att leva och utvecklas. Men vad betyder det i det här sammanhanget? 2. Skalbarhet. Infrastrukturen måste hänga med också i framtiden. I det sammanhanget är pratet om teknikneutral politik just bara prat. Vi vet så pass mycket om olika överföringsmedier att vi faktiskt kan slå fast att inget kommer att bli bättre än optisk fiber på väldigt länge. Det ger inte större trovärdighet att vara teknikneutral, om begreppet bara används som en dimridå för att slippa vara med och fatta beslut. 3. Fungerande konkurrens. Men om konkurrens om infrastrukturen leder till monopol på tjänster, har vi inte vunnit någonting. Det är hög tid för dem som förordar sådana lösningar att nu, innan beslutet är fattat, tala om hur de ska komma till rätta med konkurrensproblemen. Om inte, borde de ha mod att erkänna att lösningen inte finns och att de faktiskt medvetet öppnar dörren för privata monopol. Utifrån dessa principer kan jag bara dra en slutsats, och det är att det behövs ett tydligt ansvar för att skapa ett öppet nät fram till kunden, öppet för alla operatörer på lika villkor. Fru talman! Tiden rinner i väg. Jag står självfallet bakom alla de reservationer där jag är med, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna

Fru talman! Sven Bergström tar upp det här med bredband och vägar och menar att Kristdemokraterna ställer de här sakerna mot varandra. Egentligen är det så att det är regeringen och stödpartierna som ställer bredband mot vägar. Ni säger att regeringen inte har velat satsa tillräckligt på vägarna de kommande åren. Här har näringsministern, som senare får ordet och kan bekräfta eller dementera det, sagt till mig i en debatt här i kammaren att stödpartierna inte varit särskilt generösa när det gäller anslagen till vägarna. Vi har påstått att man inte kan frakta timmer på bredband. Det är ett faktum. Vi tror att människor föredrar att de fysiska transporterna fungerar innan man börjar göra färdigt de virtuella transporterna. Vi har inget emot någon av dessa transporter, men vägarna är trots allt viktigare. Det satsas inte en krona, säger Sven Bergström. Men det gör det visst. Vi har i vår motion skrivit att vi vill satsa på glesbygden i det här fallet. Vi har inte rört de pengar som handlar om t.ex. skatterabatten i budgeten. Vi har tillsammans - Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet - anslagit betydligt större summor i våra skuggbudgetar till våra vägar. Det utgör ett bra underlag för ett regeringsbyte vid nästa val. Slutligen skulle jag vilja fråga Sven Bergström så här: Eftersom ni är inne på att hela landet ska ha möjligheten med bredband, varför har ni inte satsat på mobiltelefonin också? Varför subventionerar ni inte mobiltelefonin i glesbygden? Ligger det också i er politik?
Fru talman! För att börja från slutet ska jag svara på frågan om att subventionera mobiltelefonin. Vår politik på det här området handlar inte alls, Johnny Gylling, om att subventionera någonting. Vi säger att vi vill medverka till en framsynt, långsiktig, hållbar investering för att hela landet ska ges en digital allemansrätt, tillgång till ett högklassigt högkapacitetsnät oavsett var man bor i landet. Detta är inte att subventionera utan för att skapa likvärdiga villkor. Jag välkomnar naturligtvis att Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern framför allt satsar mera pengar gemensamt på vägnätet. Men det som är så olyckligt är att Johnny Gylling med sitt sätt att argumentera här och i tidningsartiklar ställer vägar mot bredband som om det funnes ett motsatsförhållande. Menar man allvar med att hela landet ska ha chans att leva och utvecklas måste man självfallet ha höga ambitioner på båda dessa områden. Det kan inte vara rimligt att en del av landet - i så fall får Johnny Gylling vara vänlig och peka ut den delen - ska nöja sig med hyggliga vägar därför att man har haft så dåliga vägar tidigare. Självklart är det, åtminstone för oss i Centerpartiet, så att menar vi allvar med att hela landet ska kunna skapa förutsättningar för att utvecklas, måste vi naturligtvis se till att man har både vägar och bredband. Annars är man på förhand dömd till ett sämre läge, och man har sämre uppkopplingstider, sämre kapacitet och får nöja sig med ISDN eller, ännu värre, telefonmodem, för att kunna kommunicera med omvärlden. Det är inte vår politik. Jag är fundersam om det verkligen är Kristdemokraternas politik.
Fru talman! Det som vi försöker göra från Kristdemokraterna är att fånga upp och lyssna på människor. Om de måste välja har vi sagt att då väljer människor bättre vägar. Men vi tror ju att vi får bredband också med hjälp av kommersiella krafter. Det är därför som vi är så kritiska till att regeringen vill satsa flera miljarder i en statlig satsning när det finns en marknad som vill bygga ut. Vi har sagt: Spara de pengarna till glesbygden. Det finns en tecknare i Blekinge som heter Karl Petermann som är väldigt duktig. Han har gjort en teckning som jag tycker är bra. Det är en liten bil som åker omkring på en mycket dålig skogsväg. Vägen är backig och väldigt dålig som sagt. Det är två pratbubblor från bilen där den ena säger: Fy vad dåliga vägar vi har. Den andra svarar: Var inte så sur, vi får ju bredband snart.
Fru talman! Med en välvillig tolkning tycker jag ändå att Johnny Gylling glider in i min riktning, att det självklart behövs både-och, men om man frågar människorna ute i bygderna är det vägarna som är viktigast. Och självklart är det så, för människor måste varje dag transportera sig på de fysiska grusvägarna, så är det ju. Men om vi nu har några visioner på det här området och vill skapa förutsättningar för hela landet att leva och utvecklas måste vi självfallet slå fast att det inte är acceptabelt att ställa grusvägar mot bredband. Välj själv. Åtminstone har Centerpartiet den oerhört bestämda ambitionen att detta är en rättighet, en möjlighet för hela landet, och därför ska man icke ställa grusvägar mot bredband, även om det för dagen kan vara opportunt att åka runt i bygderna och köra som Johnny Gylling, Tuve Skånberg och andra och säga att man inte kan frakta timmer och skolbarn på bredbanden. Därför är vägarna viktigare än bredbanden. Jag är förvånad att Kristdemokraterna, med det sättet att argumentera, faktiskt medverkar till att ställa dessa båda viktiga nyttigheter mot varandra.
Fru talman! Jag är inte, Sven Bergström, orolig för Värmland. Vi kommer med den här propositionen att få bra IT-infrastruktur i Värmland. Det är jag övertygad om. Jag tror också att vi kommer att lösa vägproblemen på några års sikt. Vad jag inte förstår är hur Sven Bergström kan kalla det här för icke subventionerat. Detta är en jättesubventionering utan dess like, menar jag. Här ska staten stå som ägare till en heltäckande digital infrastruktur, byggd på optisk fiber, t.o.m., som jag uppfattat det, till hushållen, till husknuten. Det är inte säkert att det är den billigaste och bästa lösningen överallt. Jag tycker att det här sättet att smeta ut pengar utan att veta var behoven finns ekar i den här salen från Nils G Åslings dagar: bidrag utan motprestation. Det tycker jag tillhör en gången tid. Det borde väl också Centerpartiet tycka.
Fru talman! Nu måste vi, Sture Arnesson, klara ut begreppen. Bidrag är det ni jobbar med i propositionen. Ni ska pytsa ut bidrag till kommuner, enskilda och företag som vill bygga ute i bygderna. Vi säger att det här inte ska bygga på bidrag. I stället ska staten ta ett heltäckande ansvar, precis som Stokab har gjort här i Stockholmsområdet och fått så mycket beröm för att man har skapat ett operatörsneutralt nät som alla kan använda, där man kan konkurrera om tjänsterna. Men nätet ska man inte öppna på det här sättet för enskilda som kan göra monopolsituationer av det. Sedan säger Sture Arnesson att det nog blir en bra infrastruktur i Värmland. Det blir bra, säger han i dag. Förra gången sade han i debatten att det nog blir hyfsat jämförbart med landet i övrigt. Då nöjde sig Det blir naturligtvis så, precis som i mina hemtrakter i Hudiksvall, att kommunen, lokala, regionala aktörer får pytsa in pengar. Fortsatt satsning på optofiber i Hudiksvall, skriver Hudiksvalls Tidning när man refererar kommunalrådet Sven-Åke Thoresen. 6 miljoner kronor räknar kommunen nu med att satsa av egna pengar. Här löser inte marknadsaktörerna problemet. Det är ytterligare en ojämlik situation för landets regioner och kommuner. Jag är övertygad om att ute i bygderna i Värmland, och i Torsby i Sture Arnessons hemtrakter, får kommunerna också möjligen, med lite stödpengar från Arnesson och Rosengren, hjälp att bygga nätet. Men det är kommunen och lokala aktörer som får ta ansvaret, medan marknaden självklart löser det hela på de ställen där det är kommersiellt intressant. Det som förvånar mig så mycket är att Vänstern nu litar till de kommersiella krafterna och nöjer sig med att i övriga delar av landet får kommunerna, med sina redan hårt ansträngda kommunala budgetar, ta ansvaret.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att kommunerna får den här möjligheten. De får betala ungefär 50 % själva. När det gäller skattesubventionen är inte procentsatsen fastställd, men det kommer att bli ett skatteavdrag motsvarande 30 % eller upp till 50 % av kostnaden för installation. Vi tycker att det är bra. De som är intresserade av det här satsar på det. Men man ska inte bygga ett nät ut i varenda buske om man inte vet om det kommer att användas eller inte. Det finns massor med människor som fortfarande kommer att klara sig bra med ett modem eller möjligen ISDN ute i glesbygden. Alla kommer inte att behöva bredband. Då ska vi inte göra den här enorma satsningen utan att veta det. Om det skulle visa sig att behoven är de som Sven Bergström säger - jag tror att jag törs svara även för mina samarbetspartner - ska vi naturligtvis titta på det och försöka ge dem pengarna. Men att pytsa ut dem utan att veta om behoven finns är oansvarigt.
Fru talman! Det är inte utan att man imponeras av Arnessons statsmannaansvar. Det är bra att Vänstern växer på det området. Men visionen är död - det blir inte bredband åt alla. Det är sanningen, även om Sture Arnesson här talar om att 50 % i bidrag inte är så dåligt. Det blir den modell som ni nu har gått in för: bidrag, stöd och skatteavdrag på det ena och andra sättet. Men det blir inte en heltäckande lösning. Om behoven visar sig, säger Sture Arnesson, får man kanske gå in så småningom. Det är det som skiljer Centerpartiet från övriga partier i den här frågan. Vi är så övertygade om att det här är avgörande viktigt för utvecklingen i landet, för företagens fortsatta konkurrenskraft osv. att vi redan nu vill satsa på och investera i det som vi är övertygade om kommer att bli framtidens melodi. Det är trist att även Sture Arnesson nedlåter sig till att raljera om "nät ut i varenda buske". Det är nästan ett eko av Molén utan manus. Jag trodde att Vänstern hade högre ambitioner och visioner än så.
Fru talman! Jag har lärt känna Sven Bergström som en mycket lugn och sansad man, som kommer från obygden strax väster om Hudiksvall. Men den här gången har Sven Bergström tagit i ordentligt. Jag får ett intryck av att när argumenten är svaga höjer man rösten. Det kanske är lite grann av det. Jag har i min vänkrets väldigt många centerpartister från Västernorrland, och de ställer sig verkligen frågande till en hel del av det som Centern hittar på här i Stockholm. De funderar väldigt djupt över vad vitsen är med den digitala allemansrätten. Man har en känsla av att där kanske finns en förklaring när Centern är ute på en ökenvandring. Först var det kärnkraften, och sedan såg man Olof Johansson i en halvdränkt kostym vandra in mot stranden, vid Skånekusten förmodar jag. Sedan var det försvaret, och nu kommer den digitala allemansrätten. Om man som Centern är ute på en ökenvandring tror jag att man trots allt uppskattar att ha tillgång till en digital allemansrätt, eftersom man då inte helt och hållet har utestängts från alla andra aktörer som finns i miljön. Däremot delar jag Sven Bergströms uppfattning och Centerpartiets mening när det gäller det man skriver om kunskapssamhället. Det är kolossalt viktigt, inte att bygga bredband för 60 och 70 miljarder men däremot att förse alla ungdomar i grundskola och gymnasium med datorer, så att de har den möjligheten att utveckla sig, tillgodogöra sig och även bidra till sitt kunnande framöver. Därför är det viktigare att dra ordentlig kapacitet till kommunens olika skolor, men inte ösa ut pengar på det ansvarslösa sätt som Sven Bergström tänker sig i det jag kallar obygden.
Fru talman! Nu har vi fått Moderaternas, eller åtminstone Moléns utan manus, definition på obygd. Även min hemtrakt Forsa utanför Hudiksvall med 4 500 invånare räknas till obygden i Moderaternas tankevärld. Då förstår jag att ni nöjer er med de ambitioner ni har. Men för oss som har ambitioner för hela landet - Hela Sverige ska leva - för företag, människor, skolor och kommuner är det här en mycket viktig framtidsfråga. Det är då trist att behöva notera att man raljerar så hejdlöst med den. "Centern hittar på här i Stockholm", säger Molén. Det är inte alls något påhitt i Stockholm. Det här är en mycket väl förankrad fråga, som vi har tagit på flera riksstämmor och med hundraprocentig uppslutning. Men det går säkert för Per-Richard Molén, precis som för Johnny Gylling, att exploatera den omognad som fortfarande finns i de här frågorna. Om man går ut och pratar med en timmerkörare i Västernorrland är det klart att det inte är bredband han frågar efter i första hand utan vägarna. Om man vill vara med i framtiden måste man också våga kosta på sig visioner och våga tala om hur man tror att de bäst förverkligas. För oss är det ingen tvekan, att har vi ambitionen att hela landet ska kunna utvecklas och leva vidare är detta en oerhört viktig överlevnadsfråga. Dessbättre är vi inte heller ensamma, som Per Richard Molén antydde - "ökenvandring", sade han. På den ökenvandringen har vi med oss ett antal tunga aktörer. För att jag inte ska framstå som alltför självtillräcklig citerar jag i stället kristdemokraten Anders Broberg, som är ordförande i AB Stokab, som inte är okänt här i Stockholm. Han skriver så här: "Stokab anser att staten skall ta ett kraftfullt ansvar för en öppen och operatörsoberoende IT infrastruktur i landet. Samma grundsyn kan man finna hos Industriförbundet, Företagarnas riksorganisation, Stockholm stad, KTH, Mälardalsrådet, Näringslivets telekommitté och många kommuner." Det gäller också IT-kommissionen. Det är inte mina ord, utan Anders Brobergs, så vi är inte helt ensamma på ökenvandringen, Per-Richard Molén.
Fru talman! Det är tråkigt att Sven Bergström, som är en representant för en del av Sverige där vi lider av dåliga vägar, inte inser att av de begränsade resurser som det svenska samhället och skattebetalarna genererar placeras de pengarna bättre i vägar. Hur ska man kunna utveckla ett företag i obygden om man inte kan få i väg sina varor och tjänster? Man måste ju ha vägar. Det finns inte anledning att vara så ekonomiskt vårdslös - och det överraskar mig att Sven Bergström är det - att man tror att man kan satsa 60 eller kanske uppåt 100 miljarder på bredband långt ut och väl förgrenat, och samtidigt ha pengar för att just rusta upp vägar. Jag utgår från att näringsminister Björn Rosengren med mycket energi och knep och knåp kommer att föreslå pengar just till vägar i den budgetproposition som vi får i september. Jag tycker trots allt att det är en allvarlig ökenvandring som Sven Bergström och hans parti har gett sig in på. Lyssna på rörelsen inom ert eget parti! Jag är övertygad om att de hellre skulle vilja se att en betydande del av det belopp som Sven Bergström är ute och leker med skulle användas för att få ordning på vägnätet. Det går inte att få ett Kista att fungera om det inte finns vägar dit och vägar till bostäder.
Fru talman! Per-Richard Molén tror sig om mycket. Nu tror han sig också kunna lyssna på centerrörelsens innersta röst bättre än vad vi centerpartister själva och vi som sitter här i riksdagen klarar av. Detta är, Per-Richard Molén, oerhört väl förankrat i centerrörelsen, även om jag säkert tror, som jag sade nyss, att Per-Richard Molén kan hitta en och annan person som är så hårt drabbade av dåliga vägar att de betonar det starkare. Självklart är det så. Men dessbättre har både Per-Richard Molén och jag i våra budgetar några miljarder utöver regeringens och Socialdemokraternas i utskottet just till vägnätet. Därför borde inte detta behöva vara något trätoämne mellan Centern, Kristdemokraterna och Moderaterna. Vi har mera pengar till vägarna. Det är oerhört angeläget, men det är också oerhört olyckligt att ställa bra vägar mot bredband. Jag hoppas att vi slipper den debatten, för det är att exploatera de dåliga vägarna på människornas bekostnad att ta den debatten.
Fru talman! Jag tror att vi har bevittnat början till en ny industriell revolution under 1990-talet. Teknikutvecklingen har gått med rasande fart, och vardagen för oss människor har förändrats oerhört. Vår livsstil och vårt sätt att arbeta har förändrats. Vi kommunicerar med varandra på ett helt annat sätt och betydligt mer än tidigare. Makten har på många sätt omfördelats när människor på elektronisk väg kan få information och komma i kontakt med oss makthavare på ett enklare sätt. Många organisationer och företag når ut till sina målgrupper främst via Internet. Det är möjligt för alla att göra sig hörda och sedda och att t.ex. få sig publicerad via Internet. Även arbetsmarknaden har förändrats mycket i och med den s.k. nya ekonomin. Vi märker att det i framför allt IT-företagen finns en alldeles speciell företagsanda och ett engagemang för arbetet och företagen bland de anställda som inte alls varit lika vanligt tidigare. Företagen har ofta en platt organisation och en hög grad av delaktighet för de anställda. Jag kommer att beröra detta lite senare i samband med utskottets behandling av motioner om beskattningsregler för personaloptioner. Samtidigt som vi politiskt styr ganska lite över den faktiska utvecklingen, tycker jag att man måste förstå att möjligheterna till denna fantastiska tekniska utveckling ligger just i att människor fritt har fått växa, arbeta och forska med så lite statliga ingrepp som möjligt. Marknaden kan efterfråga och erbjudas ny teknik, tack vare de politiska liberaliseringar som tidigare gjorts. Avregleringen av telemarknaden genom en fri marknad för teleutrustning, konkurrens för olika nättjänster och frånvaron av reglering på mobilmarknaden har exempelvis lagt grunden för att vi fortfarande är världsledande på telefoni. Dessa avregleringar som gjordes av den tidigare, borgerliga regeringen verkar än i dag. Fru talman! Detta leder mig förstås in på IT propositionens förslag om program för bredbandssatsningar i landet. Folkpartiet avstyrkte redan i sin motion regeringens förslag om att låta statliga Svenska kraftnät få ett uppdrag av staten att dra ett stomnät av bredbandskabel. Vi framhöll då att det redan dras bredband för fullt i landet. Det finns redan i dag, sade vi, långa s.k. elektroniska motorvägar i landet och de blir snabbt alltfler. Folkpartiet menar att byggandet av stomnät i stället bör genomföras i konkurrens och att regeringen ska stimulera till investeringar av olika aktörer i olika slags nät. Vi lät redan då meddela vår starka tilltro till att marknadens aktörer kommer att upprätta ett stomnät utan statlig planering eller inblandning. Och verkligheten, fru talman, har givit oss rätt. För några veckor sedan kunde vi läsa att Utfors, Tele 1 Europe och Telia går samman och gräver ned fiberkabel från Norrtälje till Haparanda. Bygget beräknas vara klart före årets slut. Jag skulle med detta vilja fråga om Näringsdepartementet och näringsministern fortfarande anser att Svenska kraftnät ska hänga upp kabel i sina stolpar ovanför denna nya elektroniska motorväg om ca 110 mil. En annan intressant fråga är om man fortfarande inte litar på att dessa och andra företag kommer att möta efterfrågan genom att fortsätta färdigställandet av ett stomnät inom överskådlig framtid utan statens engagemang eller genom att ta skattebetalarnas pengar i anspråk. Regeringen har i propositionen också presenterat ett förslag om att öronmärka regionalstöd till bredbandsutbyggnad där kommuner kan ansöka om bidrag till utbyggnaden. En ensamutredare ska t.o.m. ta reda på vilka orter som ligger tillräckligt mycket i glesbygd eller obygd för att få detta stöd. Samtidigt slås det i propositionen fast att utbyggnaden ska ske helt teknikneutralt utan att låsa fast sig vid någon viss teknik. Men jag tycker inte att det verkar så speciellt teknikneutralt om man menar att glesbygden kommer att få det svårare med att få till gång till infrastrukturen. Då har man inte ägnat många tankar åt den explosion av tekniska innovationer som har kommit bara det senaste året, halvåret eller veckorna med nya lösningar av trådlös kommunikation. I framtiden kommer avstånden att spela en betydligt mindre roll, och framtiden är egentligen redan här. Men hur påverkas då marknadssituationen av att staten går in redan innan och säger: Där vi inte får någon marknadslösning ska vi subventionerna, så vänta ni marknadens aktörer med att gå in, för väntar ni lite så kan vi ge er lite pengar för detta. Jag vill erinra, vilket också står i vår motion, om att mänskligheten begåvats med mobiltelefoner, telefaxar, datorer och mycket annat, bara genom efterfrågan och tillgång på marknaden, utan något som helst statligt stöd eller planering. Varför vill inte regeringen ge även produkter för digital kommunikation via kablar och mobila nät en chans? Tyder tidigare stora statliga planeringsobjekt i Sverige och andra länder på att det brukar vara lyckosamt med stora statliga satsningar? Som liberal tycker jag att det känns väldigt märkligt att man inte vill ge marknaden och teknikutvecklingen en chans. Fru talman! Jag vill också kort beröra utskottets avstyrkande av våra motioner som berör förslag om personaloptioner. Det visar, tycker jag, på en mycket bristande kunskap hos utskottsmajoriteten om hur stark den internationella konkurrensen är i IT branschen och på en mycket gammalmodig och trångsynt inställning till arbete och företagande. I IT-företagen är den mänskliga faktorn oerhört viktig. Människans kompetens och skaparkraft är värt mycket mer än den någonsin varit i den tyngre industrin. Givetvis är därför arbetsgivaravgifter, sociala avgifter, inkomstskatter och liknande avgörande för många företag när det gäller var de ska göra sina investeringar. Det finns internationella storföretag som gör upp rankningslistor över ländernas skattesystem. Ska vi i Sverige behålla vår tätposition, måste vi förstås göra vad vi kan för att göra det möjligt för företagen att arbeta härifrån. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i många teknikföretag, och det råder en kamp dem emellan för att få behålla sin anställda. Möjlighet att ställa ut personaloptioner, alltså en rätt att teckna andelar i företaget särskilt för de anställda, är förstås ett utmärkt sätt att behålla människor. Den framflyttade betalningen av sociala avgifter för optionsutdelningen har däremot gjort att uttag av socialavgifter grundas på en okänd framtida värdestegring som innebär en stor osäkerhet för företagen. Risken för höga sociala avgifter i framtiden avskräcker mindre företag från att införa ett optionsprogram. Majoriteten i skatteutskottet har besvarat motionerna som tar upp detta problem, dels med att en hög och oväntad värdestegring av aktiernas värde riskerar att bli betungande för arbetsgivaren och liknande, dels att det skulle vara orättvist att främja arbetare inom vissa branscher när man inte kan göra det i alla. Majoriteten menar alltså att man inte bör främja denna möjlighet eftersom optionsförfarandet inte är vanligt i alla branscher. Detta tycker jag vittnar om ett mycket omodernt och kontraproduktivt tänkande, men förvisso ett traditionellt socialdemokratiskt. Ingen får ha det bättre än andra. Man ska motverka att vissa människor lyckas, åtminstone om det sker genom enträget och hederligt arbete. Men där, fru talman, slutar logiken. Med en mer ideologisk socialistisk tankebana vet vi ju att marxismen förutspår en revolution av arbetarproletariatet, då dessa ska ta över just produktionsmedlen. Kapitalisterna, säger man, äger produktionsmedlen, profiterar och suger ut arbetskraften. Ur det synsättet tycker jag att det borde kännas som ett litet problem att främja att arbetarna i IT-företagen på ett förmånligt sätt blir delägare av just produktionsmedlen. Det borde heller inte vara ett problem att de anställda stannar längre och får en trygg anställning. Det borde heller inte vara något problem göra vad som är möjligt för att få småföretagen att växa och våga satsa för framtiden. Fru talman! Det är verkligen dags att ta mobiltelefonstrålningen på allvar. Den 11 maj presenterades rapporten Mobile Phones and Health i Storbritannien, skriven av en kommitté - Independent Expert Group on Mobile Phones - utsedd av den brittiska regeringen. Kommittén förordar bl.a. att information om olika telefoners strålningsgrad, dvs. SAR-värdena, bör göras tillgänglig för konsumenterna, att minderårigas mobiltelefonanvändande begränsas av försiktighetsskäl samt att mobiltelefonbranschen undviker marknadsföring av mobiltelefoner gentemot barn. Det är framsynta och välkomna förslag som borde vara än mer relevanta i ett mobiltelefontätt land som Sverige. Larmrapporter om att strålning från mobiltelefoner kan orsaka nervskador, hudskador, cellförändringar och cancer har duggat mycket tätt de senaste åren. Resultaten är förvisso omtvistade. Men det enda vi säkert kan veta är att vi ännu har för lite kunskap för att veta någonting säkert alls om mobiltelefonernas farlighet eller ofarlighet. Lika lite som det är bevisat att telefonerna är farliga kan vi hävda att de är ofarliga - men de resultat som presenterats hittills ger definitivt anledning till eftertanke. Försök, fru talman, har visat på en koppling mellan strålning från mobiltelefoner och negativa biologiska konsekvenser. Flera undersökningar visar att mobiltelefonanvändare känner av huvudvärk, koncentrationssvårigheter och sömnrubbningar som de förknippar med användningen av mobiltelefoner. Exponeringen misstänks också bl.a. påverka minnet och arvsmassan samt ge förändrat blodtryck. Sambandet med tumörer är omdebatterat. Australiska forskare har rapporterat om en fördubblad cancerfrekvens hos möss som utsatts för radiostrålning av samma typ som från mobiltelefoner. I Polen visar en grupp militärer, som under lång tid varit utsatta för just mikrovågsstrålning, upp en dramatiskt ökad dödlighet i olika cancerformer. Ett forskarlag vid Lunds universitet har funnit att strålning kan göra att proteiner i blodet tränger in i hjärnan, vilket i förlängningen kan leda till MS, Parkinson, Alzheimers sjukdom osv. Fru talman! Vi vet redan i dag att starka mikrovågor är farliga. Det vi inte vet ännu är om långtidseffekter av svag radio eller mikrovågsstrålning kan påverka hälsan. Vad betyder ett dagligt mobiltelefonanvändande på 20 års sikt? På 30 års sikt? Effekter som höjd cancerrisk kan ju ge genomslag först efter just 30 års exponering. Det som framför allt ger anledning till eftertanke är att själva användningen av mobiltelefoner har ändrats dramatiskt de senaste åren: från korta affärsmeddelanden till långa samtal med familj och vänner samt konferenssamtal som kan vara upp till flera timmar. Dessutom har användarnas snittålder sänkts. Mobilanvändningen ökar mycket snabbt bland små barn, som utsätts för en större andel av strålningen än vuxna. Strålningen når längre in i barns huvuden, som eftersom de fortfarande växer är mer känsliga för olika typer av påverkan. Så vad ska man egentligen göra? Mitt syfte är verkligen inte att bedriva någon som helst skrämselpropaganda - jag använder själv mobiltelefon mycket, med öronsnäcka - eller att uppmana till mobilbojkott. Men vi menar att det är väldigt viktigt att gå varsamt fram i terräng vi inte riktigt känner till och att därför låta försiktighetsprincipen råda i stället för att bara ånga på - och framför allt: att ge allmänheten och människor själva möjlighet att välja säkerhet före ovisshet. Det bästa vore förstås om mobilbranschen självmant tog sitt ansvar. Trots påtryckningar vill tillverkarna inte öppet redovisa hur mycket våra mobiltelefoner strålar. Vi tycker det borde vara naturligt för tillverkarna att ge konsumenterna själva möjlighet att bedöma vilka faktorer man vill väga in när man skaffar en ny mobiltelefon. Att som man gör nu hemlighålla uppgifter om strålningsvärden tyder på en förmyndarmentalitet som inte på något sätt hör hemma i ett modernt samhälle. Vi har ju märkning av lågstrålande datorskärmar sedan några år tillbaka - varför inte ett liknande initiativ från mobiltelefontillverkarna? När lanserar Ericsson sin första lågstrålande telefon? kan man fråga sig. Jag tror att det här skulle kunna bli en bra konkurrensfördel för Ericsson. Konsumentintresset är redan nu starkt, och det blir bara starkare. Till sist, fru talman, är det naturligtvis särskilt viktigt att ta ett ansvar när det gäller barn och mobiltelefoner. Statliga Telia har här föregått med extremt dåligt exempel genom att marknadsföra en särskild "barntelefon" avsedd för 7-12-åringar. Telia menar att man bara svarar mot ett uttryckt behov hos föräldrar och deras barn. Men en marknadsföringskampanj syftar ju inte enbart till att tillgodose en efterfrågan utan även till att öka och skapa denna. Telia legitimerar och uppmuntrar härigenom barns mobiltelefonanvändning. Och inte stannar intresset vid 7-åringar. Innan man har fått sina första riktiga tänder ska man ha en mobiltelefon. Men om inte branschen tar sitt ansvar för konsumentupplysningen, och Telia för barns säkerhet, har vi politiker ett ansvar. Som framgår av en artikel i Aftenposten reagerar också Barneombudet, dvs. Barnombudsmannen i Norge. Det här är mycket viktigt. När industrin inte tar sitt ansvar måste myndigheterna agera. Jag har i dag i ett brev uppmuntrat Sveriges BO att ta tag i den här frågan. Fru talman! Storbritannien går nu före och visar vägen. Mot bakgrund av de motstridiga uppgifterna om mobiltelefonins risker, och i avvaktan på den forskning som pågår både i Sverige och internationellt, är det rimligt att den svenska regeringen ser över möjligheterna med antingen varningstexter som informerar om de oklara hälsoriskerna eller ett system med miljömärkning baserat på t.ex. strålningsvärdena, dvs. SAR-värdena. Frågan är om miljöminister Kjell Larsson eller näringsministern vågar ta initiativet till detta. Dessutom tycker jag att näringsminister Björn Rosengren bör tänka över om det verkligen är ett statligt bolags uppgift att marknadsföra en produkt mot små barn som kan visa sig vara hälsofarlig. Och socialminister Lars Engqvist bör ta sig en funderare över ansvaret för en eventuell framtida stor och allvarlig folkhälsofråga. Hittills har det varit oroväckande tyst från regeringshåll. Det är dags att vakna nu. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 29 och 33.
Fru talman! Först tycker jag att det som Eva Flyborg sade om löntagarägande i IT-företagen var bra. Det har vi absolut ingenting emot. Men sedan gällde det den kabel som man lägger utefter Norrlands kustland. Det är just det som är min poäng: Man lägger den i kustlandet. De flesta kraftledningsstolparna går faktiskt i inlandet. Det vi här måste se till är att även inlandet får bra bredbandstillgång. Har Eva Flyborg någon gång försökt ringa med mobiltelefon uppe i norra Norrlands inland vet hon att det inte är det lättaste, och alternativen är faktiskt inte så många. När det gäller strålningsriskerna instämmer Vänsterpartiet.

Fru talman! Vi har helt enkelt ett annat sätt att se på de här frågorna än vad t.ex. Vänsterpartiet har. Vi tror att marknaden kan åstadkomma, kommer att åstadkomma och redan åstadkommer lösningar på de här frågorna - för hela landet. Men vi tror inte att man ska lägga ned 5-8 miljarder av statens och skattebetalarnas pengar på detta. Marknaden har redan visat att den har förmåga, kraft, kunskap och vilja att lösa de här problemen. Då ska vi inte lägga ned skattepengar och statliga pengar på att göra samma sak eller slå undan fötterna för de privata entreprenörerna. Man kan roa sig med en liten sammanräkning. Detta gäller inte riktigt den här frågan men snubblande nära. Den tredje generationens tillstånd för mobiltelefoni, UMTS-licenserna, har vi förordat att man ska auktionera ut. Det skulle kunna ge ungefär 50 miljarder till statskassan. Lägger man till de 8 miljarderna för nedgrävning av kablar som redan finns eller kommer att finnas - en onödig utgift - får man ungefär 60 miljarder kronor. Frågan är väl, fru talman, om Sverige egentligen har råd med en socialdemokratisk regering, stödd av vänsterpartister m.fl., som slänger ut skattebetalarnas pengar i stället för att hämta in mer.
Fru talman! Det är riktigt att vi motsätter oss en utauktionering av tredje generationens mobiltelefonlicenser. Det gör vi av den anledningen att vi är övertygade om att de multinationella företag som kommer in och tar de här licenserna, om det blir budgivning, säkert kommer att kompensera sig. De betalar inte ut de här pengarna i onödan, utan de ser till att få in dem i slutändan. Då är det vi konsumenter som med sämre kvalitet och högre taxor kommer att få betala.
Fru talman! Vi har annorlunda synpunkter även på detta. Vi tror inte för ett ögonblick att man kommer att kunna ta ut den här summan av konsumenterna, dvs. av oss som använder mobilerna. Detta är helt enkelt något man betalar in till staten av den vinst man tidigare har genererat och kommer att generera fortsättningsvis. Det kommer inte att drabba konsumenterna. I t.ex. Storbritannien fick staten in drygt 300 miljarder kronor. I Frankrike beräknas det ge ungefär 170-200 miljarder kronor. Och i Sverige, som är ett mindre land, beräknas det ge ungefär 50 miljarder kronor. Ingen kan veta, men det är vad man tror. Frågan är väl egentligen: Har Sverige verkligen råd med en regering som inte vill ta hem dessa inkomster till statskassan utan som i stället slänger ut pengar, t.ex. 8 miljarder på en IT-investering genom att gräva ned kablar eller hänga upp dem i stolpar när marknaden redan har lösningen?
Fru talman! Låt mig också börja med att ge Eva Flyborg en eloge för hennes sätt att driva frågan om strålningsriskerna, även om den kanske inte platsar direkt i dagens debatt. Men det finns också från Centerpartiet motioner på detta tema där vi tar upp precis samma frågor. Det är viktigt att denna debatt hålls levande. Den här typen av risker måste man nämligen vara uppmärksam på, eftersom det, precis som Eva Flyborg säger, är på längre sikt som det finns potentiella risker med den här tekniken. När det gäller den digitala allemansrätten tycker jag att Folkpartiets sätt att resonera lämnar en del i övrigt att önska. Folkpartiet företräder ju liberala värden, valfrihet för människan. Därför är det märkligt att ni i Folkpartiet så tungt lutar er mot att marknaden ska lösa detta och att det bara är de behov som man nu kan se som ska tillfredsställas. Om det uppstår andra behov i framtiden så får man diskutera dem då. Hur gör ni i Folkpartiet när ni bedömer behovet av framtida kapacitet i olika delar av landet, när ni säger att det räcker med att marknaden bygger ut efter hand som det behövs? Det skulle jag vilja veta. Sedan vill jag ställa en fråga till Eva Flyborg. Här i Stockholmsområdet har vi ju en modell som Centerpartiet vill tillämpa i hela landet, nämligen Stokab, som är operatörsneutralt och ställer svartfiber till förfogande och som fungerar alldeles utmärkt. Förordar Folkpartiet en utförsäljning av Stokab till den privata marknaden, eller tycker Folkpartiet att Stokab ska finnas kvar i kommunal ägo?
Fru talman! Det är roligt att även ni i Centerpartiet håller med om att frågan om strålning från mobiltelefoner är aktuell och intressant. Det är bara synd att ni i Centerpartiet har missat att vi har en reservation i dagens betänkande som ni hade kunnat ansluta er till om ni ville och om ni verkligen tycker att detta är en viktig fråga. Men tack ändå för elogen, den tar vi till oss. Jag tycker inte att det egentligen är så mycket valfrihet när man tar skattebetalarnas pengar för att hänga upp kablar i ledningsstolpar eller gräva ned dem i diken. Då har man ju redan bestämt sig t.ex. för en viss teknik. Då har man bestämt sig för att den som gräver mest och snabbast får mest fördel av det senare. Vad vi säger är helt enkelt att vi tror att detta är ett första steg i en explosion av olika möjligheter som vi nu ser, och då kan och ska marknaden klara av detta. Man ska inte använda skattebetalarnas pengar för att gräva ned eller hänga upp kablarna i stolpar, när marknaden faktiskt redan kan eller har löst problemet. Vi säger också att vi inte vet hur stort det framtida behovet blir. Därför vill inte jag låsa mig vid någon gräns på en, två, fem eller tio megabit, eftersom vi helt enkelt inte vet hur stort behovet blir. Alltfler undersökningar visar att alla människor inte vill ha 2 megabit eller mer, som är den tekniska beskrivningen på bredband, utan att de mycket väl kan tänka sig lägre kapacitet. Med den nya trådlösa överföringen behöver man dessutom inte vara låst vid dessa kablar eller fiber som man vill gräva ned. Vi värnar alltså verkligen om valfriheten. Men vi vill också värna om skattebetalarnas pengar.
Fru talman! Eva Flyborg försöker att få argumentationen att gå ihop. Man släpper medvetet fram lokala monopol med långa bindningstider och försämrad valfrihet för konsumenterna. Vad är det för liberal politik? Det är ju just för att motverka detta som vi från Centerpartiet säger att det är ett samhälleligt ansvar att ställa nät till förfogande. Sedan kan alla som jobbar på detta område konkurrera om tjänsterna. Jag fick inget svar på frågan om Stokab. Det vore väldigt intressant att få Folkpartiets principiella syn på om det är rimligt att man har ett nätbolag av typen Stokab i samhällelig ägo eller om man ska sälja ut det på marknaden. Det är ändå trösterikt att det finns liberala röster som har en annan uppfattning i dessa frågor än vad Eva Flyborg och övriga folkpartister här i riksdagen har. Jag roar mig då och då med att läsa Gefle Dagblad som är en liberal tidning i mitt hemlän. I den tidningen säger man att det är oroande att man vill begränsa utbyggnaden till dem som bara behöver bredband. Man argumenterar väldigt starkt för att man nu bör bygga ut bredband till alla så att man inte riskerar att missa alla de framtida IT-entreprenörer som finns runtom i landet. Folkpartiet här i riksdagen har tydligen inte ambitioner för hela landet. Gefle Dagblad skriver: Slutsatsen är alltså klar. Staten måste bygga ut bredbandsnätet, och där ska de privata operatörerna sedan få verka fritt i fri konkurrens. Staten tillhandahåller alltså medlen. Entreprenörerna skapar framtiden. Vad är det för fel på den liberala tanken i Eva Flyborgs tankevärld?
Fru talman! Jag och Folkpartiet anser att det som Centerpartiet gör är fel, dvs. att man låser fast sig vid en viss teknik, att man låser fast sig vid att man vill använda 60, 80 eller 100 miljarder av skattebetalarnas pengar för att gräva ned eller hänga upp kablar. Det är en utgift som vi inte behöver ha. Låt oss i stället först se vad marknaden kan klara. Sedan får vi se vilka andra alternativa lösningar vi behöver. Inom sex månader, ett år, ett och ett halvt år eller två år har vi sannolikt en hel mängd tekniska lösningar som vi inte har en aning om i dag när vi står här. Så fort går den tekniska utvecklingen. Och då, fru talman, är det helt fel att göra som Centern gör, nämligen att låsa sig vid en enda lösning, att använda skattebetalarnas pengar till att gräva ned eller hänga upp kablar när vi inte behöver göra det. Dessutom är jag väldigt förvånad över att Centerpartiet inte vill ta in dessa UNTS-licenserna. Vad är det för fel att ta in t.ex. 50 miljarder till statskassan?

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 33 och i övrigt bifall till hemställan i betänkandet. Jag välkomnar det förslag till mål om att Sverige som första land blir ett informationssamhälle för alla. Miljöpartiet de gröna anser att skolan och samhället har ett ansvar för att IT blir begriplig och lätttillgänglig för alla och inte leder till ökade kunskapsklyftor i samhället. De förslag som finns i propositionen är väl avvägda och ska närmare utformas under det kommande halvåret. Jag tycker att det finns en balanserad syn på vilka aktörer som ska satsa på en IT-utbyggnad, och jag säger definitivt nej till den bredbandssocialism som Centern står för. Vi låter nämligen den heta IT-branschen visa sina muskler genom att vi inte klampar in med ett statligt bredbandsverk som prompt ska prångla ut fiber till varje stuga, oavsett om det finns en efterfrågan eller inte. Hur Centern kan se monopolet som en snabb lösning för IT-utbyggnad är förvånande. Inte var det så att Televerket på sin tid fixade den nya telefontekniken AXE till alla hushåll på kort tid. Nej, det dröjde decennier, trots det statliga Televerket, innan det var utbyggt i hela Sverige. Varför kan inte Centern tänka sig att samverka med den expansiva IT-branschen och låta den stå för teknikutvecklingen och utbyggnaden? Hur ser Centern på den teknikutveckling som har skett hittills? Har den skett via statlig styrning och investeringar, eller har den skett via mångfald och marknadskonkurrens? Ska Centern förstatliga även de företag som utvecklar de tjänster som ska skickas runt som nollor och ettor? Menar Centern att staten ska lägga sig i även vilka tjänster som erbjuds på nätet? Centerns vilja att ta på sig spenderbyxorna kanske hänger ihop med ett försök att popularisera sin partiledare. Jag kan föreställa mig hur affischerna längs vägkanterna är tänkta att se ut. Iförd fleece-tröja och kortbyxor står han där och texten lyder: Det här är Lennart, och det är jag som bygger bredband. Jag är också lite nyfiken på hur moderaterna tänker när de vill, som det uttrycker det, upphandla en viss garantitrafik i glesbygd eller på orter som annars kan få vänta orimligt lång tid på bättre överföringskapacitet. Är det inte lite motsägelsefullt mot det som Per Westerberg framförde under remissdebatten för några månader sedan? Då talade han om att när det gäller av och påfarterna på de stora bredbandiga motorvägarna så såg han det som att marknaden i första hand ska sköta det men att politikerna självfallet ska ha ett starkt ansvar för att väldigt noga följa utvecklingen och skapa incitament, möjligheter och motivation så att de verkligen byggs. Han trodde inte vid det tillfället på att det är via stora statligt planerade satsningar som detta ska ske. Han sade att moderaterna skulle återkomma till kammaren med besked om hur de ska öka motivationen för de här investeringarna i av och påfarter och hur de ska stimulera enskilda människor att investera på det här området. Vad är det för motivation? Vad är det för incitament? Vilka möjligheter ger ni moderater marknaden, där både enskilda och företag ingår, när ni vill upphandla en viss garantitrafik? Är det inte bättre att arbeta enligt de förslag som framförs i propositionen? Vi menar i propositionen att staten ska vara ett föredöme som aktiv användare av IT i den egna verksamheten och i samverkan med företag och medborgare. Den synen genomsyrar även de förslag som i övrigt finns. Är då den här IT-propositionen lösningen på allt? Nej, givetvis inte. Utvecklingen går blixtsnabbt och därför kan vi politiker inte slå oss till ro efter att ha behandlat det här dokumentet. Hela tiden måste vi följa det som händer och avväga de åtgärder som kan behövas för att styra utvecklingen i den riktning som vi som politiska partier anser vara viktig och i samverkan med både människor och företag. Det samspelet är betydelsefullt och måste hållas levande. Den stora risken med det vi nu är inriktade på är att teknikutvecklingen inom fem till tio år kommer att kunna ge oss andra tekniska lösningar och då kan den miljardsatsning som nu diskuteras ha varit helt i onödan. Men kan vi göra som Folkpartiet vill - jag avser då detta med att bredbandsutbyggnaden inte bör forceras fram alltför snabbt? Den risk som jag talar om får Folkpartiet att tveka, stanna till och hålla igen med hänvisning till att kostnaderna för hög överföringskapacitet troligtvis blir lägre i framtiden än de är i dag. Vad är det för argumentering? Var finns viljan att våga satsa hos Folkpartiet - politisk riktning med politiskt innehåll; satsa för att lyckas? När jag går in på de olika förslagen vill jag börja med en viktig bit, nämligen skolan. Där finns det en pågående satsning, kallad ITiS, IT i skolan, och den medverkar till att skolan bättre kan ta till vara de möjligheter som den nya tekniken ger för elevers lärande och för lokal skolutveckling. Skolan tillförs inte enbart mer teknik utan, och framför allt, också kvalitativa pedagogiska verktyg som ger goda möjligheter att i enlighet med läroplanernas övergripande mål utveckla undervisningen mot ett mer elevaktigt arbetssätt som bl.a. stärker elevens förmåga till eget kunskapssökande, kritiskt värderande och eget ställningstagande. IT som läromedel med sin specifika egenskap att kombinera text, ljud och bild ger eleven möjlighet att i samma medier söka information, kommunicera och producera. Skolan och klassrummet kan öppnas mot omvärlden. Jag är övertygad om att spridningen av IT kommer att ske i större delar av landet och att denna spridning kommer till stånd på marknadsmässiga villkor. IT-företagens förhoppningar om vinst driver på utbyggnaden mot bredband till var och en - allt för att skapa sig stora marknadsandelar och därmed håva in vinster. Samtidigt finns risken att denna utveckling inte når ut tillräckligt snabbt till delar av de regionalpolitiskt prioriterade områdena för att i tid kunna motverka de ökade regionala obalanserna. Den teknik som skulle kunna överbrygga avstånden i landet får inte på grund av stora skillnader i tillgänglighet, taxor och kapacitet bli ytterligare en klyfta mellan glesbygd och storstad. Därför behövs det en stimulans och därför avsätter staten pengar för att kunna delfinansiera utbyggnaden av de regionala näten. En annan åtgärd för att stimulera IT-utbyggnaden till de hushåll som finns utanför tätorterna är att införa någon typ av skattelättnad, t.ex. i form av en skattereduktion. Det finns även här en risk att anslutningarna kommer att kosta betydligt mer än vad som troligtvis kommer att vara fallet för större delen av befolkningen. Här är det då viktigt att utforma en skattereduktion som inte ger tröskeleffekter, dvs. att de företag som ska bygga lämnar ett pris som är anpassat till de nivåer som är satta i skattekonstruktionen. Det är också viktigt att ha rimliga bidrag så att inte människor i glesbygd tycker det är hutlöst höga kostnader och därmed känner sig tvungna att avstå från IT. Det som kan vara problematiskt i den IT utveckling som vi just nu ser är osäkerheten om huruvida bredband verkligen gynnar glesbygden. Kommunikationsforskningsberedningen skrev i sitt remissyttrande: "Det är troligare att bredband påskyndar den pågående urbaniseringen än tvärtom". Bredband underlättar visserligen kommunikation men innebär också att verksamheter som är skyddade av geografiska avstånd får det tufft i konkurrensen från nätet. Är det så att en handelsbod i Stockholms skärgård med ett brett utbud - t.ex. tips, bokförsäljning och tidningar - tvingas slå igen på grund av minskad försäljning, då blir detta negativt för glesbygden. Det är något som vid tidigare tekniska framsteg lett till förändringar - ta TV:s utslagning av de mindre biograferna. Låt oss vara medvetna om denna risk och se att ny teknik inte alltid är ett undermedel så att vi kan möta denna risk med för glesbygden positiva förslag! Detta ska inte tolkas som ett alltför gnälligt inslag i debatten men vi måste hela tiden överväga vad vi politiker bestämmer om var skattepengarna används. Då kanske inte glesbygden är hjälpt av ett antal miljarder som satsas på bredband. När jag nu är inne på risker vill jag peka på en annan risk. Det gäller då frågan om vi kommer att umgås mer över nätet än via det personliga umgänget. Hur påverkar en sådan utveckling födelsetalet? Man kan ju undra. Visserligen finns det exempel på att människor fattar tycke för varandra över nätet men den dominerande källan till kärlek mellan två människor är ändå det fysiska mötet mellan fyra ögon - på diskot, på jobbet, på stranden, på föreningsmötet osv. Här kanske näringsminister Björn Rosengren kan utveckla sambandet mellan regeringens ambition att höja födelsetalet och spridandet av den bredbandiga ensamheten. Jag tror dock på den låga som brinner inom oss för livet, på kärleken och solidariteten. Dessutom handlar det om glädjen över att få vara med i arbetet för att återvinna framtiden och om ett bra liv åt våra barn och barnbarn. I detta finner jag en tilltro till att vi som människor kommer att finna ett sätt att förhålla oss till den ständiga teknikutveckling som sker i Vad gäller mobiltelefoner och de hälsoriskerna vill vi i Miljöpartiet de gröna att försiktighetsprincipen ska råda. Det är alltid svårt att se vad en påverkan under en lång tid kan innebära. Därför bör försiktighet gälla. Sverige har en undantagsklausul som innebär att mobiltelefoner under en uteffekt av 7 watt inte behöver kontrolleras. Denna klausul bör försvinna, bl.a. på grund av att ett så stort antal mobiltelefoner kommer ut på marknaden och således ökar SAR-värdena. Visst har mobiltelefonen gjort att olycksfallsarbetet har kunnat underlättas. Antalet sjöolyckor, speciellt med småbåtar, har kunna minskas genom att mobiltelefon finns ombord. Antalet utryckningar från sjöräddningen har också gått ned. Självklart är detta mycket positivt men det undantar inte det faktum att mobiltelefontillverkare måste se till att telefonerna designas med en antenn som inte utsätter människokroppen för uppvärmning eller att telefonerna förses med s.k. handsfree för att därmed minska strålningsrisken. En text som varnar för att prata alltför länge i mobiltelefonen skulle vara till hjälp när det gäller att minska utsattheten. Det finns ju ändå forskning som visar på risker och följder redan nu vad gäller användningen av mobiltelefoner. Den strålning som tas upp av kroppsvävnaden benämns i SAR-värden. Dessa värden testas av telefontillverkarna men de görs inte officiella. Dessa värden bör vara helt öppna. Gränsvärdet, som mäts i SAR, är ett tidsmedelvärde för när 10 gram kroppsvävnad under sex minuter har utsatts för strålning från en mobiltelefon. Utgångsvärdet för gränsen är satt utifrån att kaniner som exponerats för mikrovågsstrålning fick grumlade linser. Detta är en säkerhetsmarginal för att inte få grumlade linser men det visar inget vad gäller t.ex. nervpåverkan. Öppenhet från tillverkarna är faktiskt ett rimligt krav. Oron hos människor ökar naturligtvis när mätningarna är hemliga. Den stora undersökning som utförts av docent av Kjell Hansson-Mild vid Umeå universitet omfattar 11 000 personer. Denna undersökning visar på symtom som trötthet, huvudvärk, minnesluckor och koncentrationsproblem, värme på och bakom örat, brännande hud, stickningar och yrsel. I det här avseendet har forskningen visat på att ytterligare forskning behövs för att man ska kunna ta reda på eventuella samband med allvarligare konsekvenser nu när mobiltelefonpratandet tenderar att bli alltmer frekvent och pågå under längre tid. På kontor och i hemmen blir nu sladdlösa telefoner vanliga. Det har konstaterats att s.k. DECT telefoner avger tio gånger mer strålning än de vanliga mobiltelefonerna. Anledningen är att signalen till de här telefonerna är konstant, och sändaren avger hela tiden ett strålningsfält. De människor som använder dessa mobila telefoner utsätts nu för en onödig exponering. Runtomkring oss i vår livsmiljö, i luften, finns nu en mängd olika elektriska fält som samverkar, interagerar, med varandra. Lodräta fält uppstår från satelliter i rymden som används av digital-TV. Dessa lodräta fält korsas av vågräta fält från elektrisk utrustning, bl.a. telefoner. Luften är nu så mättad att det fattas frekvenser, och de stora telefonbolagen blir tvungna att ta fram nya system. De här korsande elektriska fälten i atmosfären kan liknas vid en enorm mikrovågsugn. Man kan säga att mänskligheten nu ingår i ett gigantiskt jätteexperiment där jorden med atmosfär är denna enorma mikrovågsugn, och ingen kan säga vad detta kommer att innebära. Med detta, fru talman, avslutar jag och önskar att vi alla kan titta framåt och ta åt oss nya tekniker men med en viss försiktighet när det gäller liv och hälsa.

Fru talman! Det är lite svårt att förstå varför Mikael Johansson är raljant i överkant mot Centerpartiet. "svartfibersocialister" har vi hört förut. Men vi tar gärna den här attacken, eftersom vi tror att vi har en modell som fungerar väl när det gäller den fria konkurrensen bland operatörerna. Jag har i mina tidigare inlägg redovisat hur det fungerar här i Stockholmsområdet. Där ställer t.ex. Stokab, kommunalägt och landstingsägt, ett operatörsneutralt nät till förfogande, och där äger konkurrensen rum mellan dem som ställer tjänster till förfogande. Jag noterade att Eva Flyborg konsekvent vägrade att svara på frågan om hur man från Folkpartiets sida ser på Stokab, om det ska privatiseras eller om det är klokt att det finns i samhällets ägo. Jag kan väl ställa den frågan till Mikael Johansson: Hur ser Miljöpartiet på det här i Stockholmsområdet? Är det bra att man har ett samhällsägt nätbolag som ställer detta till förfogande, så att aktörerna i övrigt kan operera på nätet? Eller vill ni också sälja ut Stokab? Det låter ju så när man lyssnar på Mikael Johanssons argumentation här. Vi har ju sett många exempel på hur utbyggnaden av accessnät leder till monopol med långa bindningstider och med försämrad valfrihet för konsumenterna. Är det så Miljöpartiet vill utveckla IT-branschen och Vi förordar vår modell just för att vi är så övertygade om att det är klokt att samhället, liksom det en gång byggde vägar och järnvägar, nu också bygger datanätet och tar ett ansvar för att det blir likvärdigt utbyggt i hela landet. Det är lite märkvärdigt att Miljöpartiet går i fällan, om man får uttrycka sig så. Men jag förstår att samarbetet med regeringen har ett pris och att det kan ha betydelse i sammanhanget.
Fru talman! Frågan om samarbete har ett pris eller inte kanske Centerpartiet bäst kan svara på med anledning av den erfarenhet som ni har av tidigare samarbete, både borgerligt och gentemot socialdemokraterna. När det gäller Stokab är det ett kommunalt initiativ och ett landstingsinitiativ. Det är självklart att de själva får avgöra om de ska ta sådana initiativ. Det är inte någonting som jag härifrån riksdagen ska bestämma att de inte får göra eller får göra. Däremot tycker jag att det är lite underligt att Centern tror sig se en framtid som inte är lik den situation som vi har i dag där teknikföretag och de stora aktörerna har lett Sverige till en tätposition på det här området inom IT-sidan. Man gör det till att vi skulle tillbaka till den tiden då t.ex. Telia var det statliga televerket och gjorde utbyggnaden i en ganska lagom takt med lite lagom nonchalans gentemot kunder och annat. I det här fallet går ju staten in och stöder en knivskarp konkurrens och ser till att det också uppstår en konkurrens. Om det skulle bli monopol på olika marknader har vi en konkurrenslagstiftning. Vi har i olika sammanhang gått in och petat i den. Vi har tillsynsmyndigheter - i det här fallet är det Post och telestyrelsen - som är väldigt skarpa gentemot de aktörer som finns på marknaden. Det handlar om stora bötesbelopp och möjligheter att göra sanktioner gentemot de företag som inte ser till att sköta sig, så att det uppstår en bra och vettig konkurrens som oftast leder till låga priser.
Fru talman! Det är rätt fantastiskt att Mikael Johansson försöker dra en parallell med Telia. Telia har ju opererat på marknaden på många olika sätt. Man har inte bara haft tillgång till nätet. Man har också erbjudit tjänster. Vår modell är ju - och det bör Mikael Johansson känna väl till - att vi säger att det är ett samhälleligt ansvar att ställa nätet till förfogande. Sedan får alla aktörer och entreprenörer där jobba i fri konkurrens. Parallellen kan ju dras med vägnätet. Tänk om vi skulle ha ASG och Volvo som ägare av vägnätet! Hur skulle det se ut? Man skulle debitera avgifter osv. och bestämma vem som får köra på nätet. Vi tycker att det är rimligt att man, precis som vägnätet har byggts ut i statlig regi en gång i världen och samhället har tagit ansvar för järnvägsnätet, också ska ta ansvar för detta nät. Det är ju på det sättet man kan stimulera fri konkurrens och låta ett antal olika operatörer i mångfald verka på nätet. Det är skillnaden mellan oss och
Fru talman! Det är ju bra att Sven Bergström tar upp vägarna som ett exempel. Jag kan ju kontra med att ta upp exemplet med hamnarna. Tycker Centerpartiet att hamnarna ska förstatligas? Det bedrivs ju en utveckling på hamnområdet, likväl som det bedrivs en utveckling på IT-sidan. Konkurrensen ger utvecklingen, som svarar mot det som marknaden önskar och det som marknaden ser i framtiden, vilka lösningar som kommer att gälla. Det är en väsentlig skillnad att göra jämförelsen med vägarna. Det är inte riktigt samma sak med IT-sidan. Den är i så fall mer jämförbar med hamnarna och deras utveckling. Staten har frånhänt sig sitt ansvar för att föra en övergripande statlig hamnpolitik. Nu är vi inne på rätt väg när det gäller både hamnpolitiken och IT-politiken, och det är mycket positivt.
Fru talman! Först skulle jag vilja ge ett erkännande till Miljöpartiet för sättet att arbeta med frågan om strålning från mobiltelefoner. Jag tycker att miljöpartisterna har tagit ett bra ansvar, och de har också drivit de här frågorna ganska länge. Fru talman! Jag blir en aning förvånad och nästan lite förvirrad. Det kan möjligtvis ha att göra med att jag vanligtvis återfinns i näringsutskottet och i våra debatter där. Men jag blir en aning förvånad. Miljöpartiet hävdar t.ex. den knivskarpa konkurrensens oerhörda betydelse osv. Man talar sig varm för hur detta ska rädda Sverige. Sedan skriver Miljöpartiet under en proposition som innebär att man med statliga medel ska gräva ned eller hänga upp miljarder i stolparna där den fria konkurrensen redan har löst, eller håller på att lösa, problemen. Jag förstår det inte riktigt. Man säger att Folkpartiet inte vill satsa framåt och inte vill gå med på de här stora satsningarna utan tvekar. Ja, tro sjutton för det! Vi vill inte slänga ut skattebetalarnas pengar i onödan. Sedan säger Miljöpartiet att man egentligen inte vet om bredband gynnar utmarkerna i Sverige, dvs. glesbygden. Hur kommer det sig då att ni skriver under en sådan här proposition som man ju tror ska leda till att glesbygden gynnas? Fru talman! Jag känner mig en aning förvirrad. Mikael Johansson kanske kan reda ut begreppen.
Fru talman! Vi har jobbat med frågan om hälsorisker med mobiltelefoner. Det bygger mycket på det arbete som Barbro Feltzing har lagt ned under den förra och den nuvarande mandatperioden. Det är hon som i så fall ska äras. Att hänga upp fiberkabel i ledningarna är ingen statlig satsning. Det ska ske på kommersiella villkor. Om det inte finns någon marknad för den utbyggnaden görs den inte. Syftet med det här är naturligtvis glasklart, dvs. att det ytterligare ska skärpa konkurrensen mellan Telia, Banverket, Utfors eller vilka det nu kan vara. Och det här kan nå så enormt många orter i Sverige på ett mycket enkelt sätt. Att hänga upp detta i ledningarna innebär ett väldigt litet ingrepp i det hela. När det gäller glesbygden vet vi inte. De olika händelseutvecklingar som vi har haft under årtiondena har alltid lett till förändringar i samhället. Vi kan inte alltid förutse dem. Jag är dock övertygad om att glesbygden kommer att tjäna på detta. Men jag kan inte stå här och säga på vilket sätt. Det får man i glesbygden själv bestämma. Det är också den modellen som gäller för oss att de där själva kan välja att gå in i dessa projekt eller inte. De kan avstå. De kan vänta. Det är det som är finessen, och det är det jag välkomnar som miljöpartist, eftersom jag tror på ett decentraliserat sätt att styra i politiken.
Fru talman! Om det nu är så att man ska bestämma själv i glesbygden så är det ju fri konkurrens vi talar om - inte statliga medel eller en statlig satsning med ett statligt företag. Jag får över huvud taget inte detta att gå ihop. Sedan säger också Mikael Johansson, och det är väldigt intressant tycker jag, att finns inte förutsättningarna ska vi inte göra det. Vad är det då vi inte ska göra och vad är det vi ska göra? Vad är det vi ska gräva ned eller hänga upp i ledningarna? Vilken del av det här åttamiljarderspaketet är det vi inte ska genomföra? Det här med att utreda, återkomma osv. känner vi ju till. Men den här upphängningen av kablar, ska vi inte göra den heller? Vad är det i så fall som det ska visa sig inte behövs? Vilka signaler ska till för att vi inte ska göra det här och slänga ut skattebetalarnas pengar på det här? Jag vill nog ha ytterligare svar, fru talman.
Fru talman! Det jag nämnde var att finessen är att det inte är jag eller Eva Flyborg här i riksdagen som ska bestämma var denna satsning ska ske. Det ska avgöras på den nivå där det bäst passar, dvs. så nära människor som möjligt. Det är därför vi vill ha med kommuner i delfinansieringsprojekt. Det är en vits i det. Det är en politisk styrning. Vi ska gå ifrån de stora statliga besluten som ska bestämma över alla och envar på samma sätt. Det ska inte vara en likadan lösning över hela Sverige. Det tycker jag som miljöpartist är väldigt viktigt att framhäva. Sedan gäller det de här investeringarna och huruvida det är statligt eller inte. Antingen kan vi göra som vi gjorde med mobilnätet, gå in och säga att finns det överkapacitet ska det öppnas för olika tjänsteoperatörer att komma in på mobilnätet, eller så kan vi lägga till ett nät för att skapa den här konkurrensen. Det finns alltså två olika sätt att göra det här på. Sedan är det ju så att det anses att kapacitet behövs. Vi kommer att ha för lite kapacitet om fem-tio år anser de här IT-experterna. Då får vi försöka lyssna lite grann på dem också så att vi kan möta framtiden på ett väldigt snabbt och flexibelt sätt.

Fru talman! Många i vår omvärld imponeras av Sveriges framsteg. Den svenska modellen, eller den socialdemokratiska modellen som jag kallar den, innebär att våga ta den utmaning som inte andra länder gör att både klara tillväxten och tillgängligheten och utjämna de klassmässiga och geografiska skillnaderna. Vi är beredda att både ta ansvar för att byggandet fortsätter och koppla samman den infrastruktur som redan finns. IT-betänkandet handlar dock inte bara om infrastruktur. Det handlar lika mycket om kompetens och tillit. Med hög kompetens, öppna lösningar och ett vitalt näringsliv kan Sverige befästa sin plats som världsledande nation och bli unikt eftersom vi satsar både på bredd och kompetens. IT ska vara tillgängligt för alla. Att knyta samman samtliga kommuner i ett öppet och väl förgrenat stomnät är ett viktigt steg för att hävda hela Sveriges konkurrenskraft. En väl fungerande IT-infrastruktur måste finnas tillgänglig och kunna användas av alla över hela landet. Människor och företag bör ha tillång till snabb dataöverföring till en rimlig kostnad i storstäder såväl som i glesbygd. Staten har ett ansvar att se till att bredband i IT-infrastruktur byggs ut även på de platser där investeringarna inte är lönsamma för privata företag. För att främja låga priser och snabb utveckling måste en mångfald av operatörer och IT företag ha möjlighet att utnyttja näten. Det är viktigt att slå fast rollfördelningen mellan privata initiativ, kommuner, län och statens ansvar. Staten har inte bara ansvar för att stimulera utbyggnaden av ett öppet nät och för regional och näringspolitiken. Man har också ett sammanhållande ansvar för att nätet är säkert och tillgängligt till rimliga priser. Öppenheten innebär att ledning ska kunna hyras av alla operatörer till rimliga priser. Därför behövs likvärdig konkurrens mellan samtliga operatörer på icke-diskriminerande villkor. Den nya tekniken måste kunna användas av alla. Den får inte innebära att nya gränser dras mellan människor och att nya klyftor skapas. Alla måste ha möjlighet att skaffa sig kunskap om hur man använder IT i vardagslivet och i arbetslivet. IT-utbildningen i skolan ska stärkas, och kunskap om IT ska föras in på alla nivåer i utbildningsväsendet. För att Sverige ska behålla sin ledande IT-position krävs en hög specialistkunskap i forsknings och utvecklingsarbete. Därför fortsätter vi satsningen på ITIS, alltså IT i skolan, och genomför en väsentlig ökning av antalet högskoleplatser när det gäller IT. Vi har också fortsatta åtgärder och fortsatt kartläggning i fråga om kvinnors IT-användning. IT ska utveckla den gemensamma sektorn. Kontakter mellan medborgare och myndigheter kan på flera sätt underlättas och förbättras med den nya tekniken. De offentliga myndigheterna ska vara föregångare i användandet av den nya tekniken. Vi ska också ha ökad säkerhet på nätet. Tydliga spelregler och hög säkerhet i elektroniska transaktioner är en förutsättning för att skapa en sådan tillit till tekniken att den kan utnyttjas i hela sin kraft. Elektronisk handel ska stimuleras mer. För att man säkert ska kunna skriva avtal, betala räkningar och göra transaktioner över nätet behövs ett system för digitala signaturer. Den enskildes integritet är A och O om e-handeln ska få den ekonomiska uppgång som många räknar med. Nu finns också en annan proposition, nämligen propositionen om elektronisk handel, på riksdagens bord. Den kommer att behandlas i höst. Där ska vi också se till att EU-direktivet införlivas och att konsumentmakten stärks. Fru talman! Det är bra att aktörerna inom bredbandssektorn bygger - och bygger i snabb takt. Men man kan bli lite förbluffad över den marknadsföringsattack vi nu kan se exempel på. Marknadskrafterna är starka och vill inte ha neutrala lösningar. De vill inte ha öppna lösningar. De vill vara ensamma om sina erbjudanden till kunderna. De vill binda upp kunderna med långa kontrakt. Det känner vi till sedan tidigare. Det är också förståeligt att Moderaterna ställer sig på deras sida. De har alltid stått på kapitalets sida gentemot folket. Det är trist att det ska behöva vara så. Om inte vi som folkvalda ska ge folket chansen att komma med i den nya tiden, den nya ekonomin, vem ska göra det då? Det är vi som ska ta ansvar när inte marknaden räcker till. Det är allvarligt att Moderaternas företrädare här i dag ger så tydliga uttryck för centralistiska lösningar och vill strunta i människor i gles och landsbygd. Det är cyniskt. Rakt motsatt uppfattning har Centern i det här fallet. De är för mer av statligt ägande än vad som är vanligt i den här kammaren. Visst är tanken fin; att bygga bredband för 60 miljarder kronor. Men är det inte bättre att använda de miljarderna på ett effektivare sätt? Vi vet att marknaden faktiskt bygger, och då kan vi använda pengarna på ett smartare sätt och få större utväxling på de pengar vi använder. Statligt stöd ska kunna utgå till regionala nät och anslutning till bredband i glesbygd. Även här använder vi oss alltså av den svenska modellen. Stat, kommuner, regioner och privata intressen ska gemensamt se till att alla får chansen att komma med i IT samhället, men staten har det övergripande ansvaret. Den svenska jordmånen är god, säger Moderaternas företrädare här i kammaren. Trevligt att vi får höra så goda erkännanden. Och visst är det bra. Det går bra för IT-Sverige. Företag dras hit, och många arbetare och folk med tekniskt kunnande från hela världen får jobb här. Samtliga talare har också i sina tal framhävt att det går mycket bra för Sverige inom den digitala världen. Sverige är mycket framgångsrikt. Det är bra att vi får ett sådant erkännande. Fru talman! IT är inte allt, och bredband är definitivt inte allt. Bredband är ingen teknik i sig som vissa kan tyckas tro, utan det är ett samlingsnamn för många olika sätt att ha höga hastigheter. Det kan vara fiber. Vi har en stor tilltro till fiber, inte minst den svarta fibern, med öppna lösningar. Men det kan också vara mobilt eller via satellit vissa bitar. Vi ska ha klart för oss att utbyggnaden av det fasta nätet är en förutsättning för att man ska kunna ha en mobil lösning den sista biten. Vi kan inte använda mobila lösningar hela vägen från en kund till en annan, utan man använder fasta nät så långt det är möjligt och sedan mobilt sista biten. Det är viktigt att klargöra detta, eftersom några här har gjort en viss sammanblandning. Många kan tycka att det räcker med modem, och det är klart att det gör ett tag till för vissa. Det är precis som när vi tyckte att det räckte med smala grusvägar för 100 år sedan. Men i takt med att möjligheterna och servicen, t.ex. telemedicin, sjukvård, trafikinformation, distansgäster till middag, smarta kylskåp och framför allt möjligheter för företag, ökar, så kommer vår efterfrågan på snabbare lösningar att öka. Det är viktigt att man har det klart för sig redan nu. Betänkandet visar hur vi ska kunna använda IT för ökad tillväxt, ökad sysselsättning, regional utveckling, ökad livskvalitet, jämställdhet och mångfald, en effektiv offentlig förvaltning och ett hållbart samhälle. Det är viktigt att vi har klart för oss att alla dessa beståndsdelar behövs för att vi ska få ett bra samhälle framöver. Men, som sagt - bredband är inte allt. Jag ska säga några ord om tillgången till accessnätet. Utskottet är enigt om att vi snarast måste få en lösning. Vi vet också att regeringen vill agera skyndsamt för att skapa konkurrens och därmed också lägre priser ända in i hemmen. Utskottet har därför gjort ett tillkännagivande om att vi snarast måste få en lösning på det här området. Fru talman! IT-propositionen handlar alltså om tillit, tillgänglighet och kompetens, något som vi har utvecklat i betänkandet. När vi fattar beslut senare i dag kommer vi att ta ett mycket stort steg framåt mot att vara en ledande IT-nation. En sak som utskottet särskilt har betonat är vikten av uppföljning och utvärdering. Det är nödvändigt att stämma av bedömningar och prognoser. Det är väsentligt att man ger tillfredsställande information om beslut och planeringar och möjlighet att granska hur utbyggnaden och satsningarna på utbildning och säkerhet går. Fru talman! Vi tar nu ett av stegen in i det digitala samhället. Vi befinner oss i en samhällsomdanande tid just nu, och det går väldigt snabbt. Men vi ska ha klart för oss att förändringar är det bestående i ett samhälle. Vi har alltid haft förändringar av samhället. Det är bara det att vi just nu upplever att det går väldigt fort. Det är bra om vi kan ge tydliga spelregler och att vi ifrån riksdagens sida kan kratta manegen, så att företagen vet vad som väntar framöver. Vi ska lita på att marknadskrafterna till stor del kommer att satsa på utbyggnadstakten, men från vår sida ska vi vara klara över att det behövs öppna lösningar. Det är där som vi politiker kommer in, när det gäller att ha öppna nät. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i ett fantastiskt bra betänkande och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Det är lite märkligt ändå. Monica Green står här och solar sig i glansen från Sveriges framgångar som IT-nation. Den avreglering av telemarknaden som den borgerliga regeringen drev igenom i början av 1990-talet motarbetades frenetiskt av socialdemokraterna och andra. Men nu låter man påskina att man har varit pådrivande och bara fortsätter på den framgångsvägen. Fru talman! Ingenting kunde vara med felaktigt. En större politisk hederlighet tycker jag att man skulle kunna förvänta sig. Sedan talar Monica Green om marknadskrafter som hålls om ryggen på olika sätt. Hur då? Kan Monica Green möjligen precisera det? Det är ju vi som vill att marknaden ska använda sina pengar till att investera i nät av olika slag. Vi vill inte att man ska använda statliga medel, dvs. skattepengar, statliga bolag som det statliga Vattenfall, som är fallet med t.ex. det här stornätet. Precis på samma sätt resonerar vi när det gäller licenser för tredje generationens mobiltelefoner. I England får man in över 300 miljarder. I Frankrike beräknas det till 170-200 miljarder, och i Sverige finns det beräkningar som talar om mellan 40 miljarder och 50 miljarder kronor. På vilket sätt är detta att hålla marknaden om ryggen, Monica Green? Varför kan vi inte göra på samma sätt som dessa länder? Fru talman! Detta var en del av mina frågor. Jag hoppas att jag får svar på några av dem.
Fru talman! Det är klart att Eva Flyborg är sur för att det går bra för Sverige och för att vi sossar faktiskt påpekar det. Det är trist att hon inte ens vill erkänna detta. Men i hennes anförande tyckte jag mig höra att hon tyckte att det var roligt att det går bra för Sverige. Det är möjligt att Eva Flyborg tycker att det är hennes förtjänst, och visst - det flesta politiska partier har säkert hjälpt till på olika sätt. Men vi ska ha klart för oss att den borgerliga regeringen definitivt inte hade sådana föresatser om en bredd som omfattar alla. Det unika med våra satsningar är att vi inte tror enbart på marknadskrafterna, utan att vi i den svenska modellen tror på symbiosen och på att hjälpas åt. Vi tror inte enbart på marknadskrafterna, och vi tror inte heller enbart på de statliga satsningarna. Vi tror att vi kan hjälpas åt, och det är den svenska modellen, eller den socialdemokratiska modellen, som jag vill uttrycka det. När det gäller licenser för UMTS-satsningarna är det riktigt att vi inte tänker auktionera ut dem. Vi tycker att det är bättre att de pengarna används till att bygga ut ett bra nät för UMTS-licenserna. Vi ska sätta upp kriterier för dem som söker licenserna. Om man uppfyller kriterierna, t.ex. en utbyggnad i hela landet och att det ska komma alla människor till del, då kan man få licenserna. Så varför ska vi ta ut en massa pengar från företagen? Det skulle innebära att våra egna, svenska företag kanske skulle slås ut, medan vi ger multinationella företag möjlighet att komma in på den svenska marknaden. Det kanske Eva Flyborg tycker är käckt. Men vi tycker att det är bättre att sätta upp kriterier och sedan använda pengarna till att bygga ut nätet i stället.
Fru talman! Det är naturligtvis väldigt bra att det går bra för Sverige. Ingen har ju påstått någonting annat, eller hur, Monica Green? Att ens låta påskina något sådant är återigen uttryck för en politisk ohederlighet som jag hoppas att Monica Green slutar med nu. I frågan om UMTS-licenserna utgår man ifrån att man i den fria konkurrensens namn kommer att lägga på precis lika mycket pengar på det som licensbetalarna ska betala. Ingenting kan vara mera felaktigt. Vi menar att man i full konkurrens måste auktionera ut tillstånden för att få in väsentliga medel till statskistan. 50 miljarder är väl inte att förakta? Och tror Monica Green verkligen att mobilföretagen skulle kunna lägga ut det direkt på kunderna? Är det inte så att man härigenom låter företagen själva investera i sin egen framtid i stället för att låta staten göra det? Snacka om att hålla marknadskrafterna bakom ryggen i sådana fall!
Fru talman! Nu tror jag att Eva Flyborg återigen har missuppfattat detta med UMTS-licenserna. Det är ju faktiskt inte så att staten ska bygga det nätet, utan det är företagen. Vi ställer upp kriterier för hur man ska få licenserna. De som kommer att kunna uppfylla kriterierna kommer att få licenserna. Det är väl ett väldigt smart sätt att använda de pengarna på? Till syvende och sist: Om vi skulle ha en utauktionering, tror då Eva Flyborg att dessa multinationella företag skulle ägna sig åt något slags välgörenhet? Nej, det är kunderna som får betala. Det har det alltid varit. Jag kan inte förstå hur Eva Flyborg kan få det till att företagen helt plötsligt skulle börja skänka bort pengar för att komma in på marknaden. Nej, det är kunderna som får betala. Det är roligt att Eva Flyborg erkänner att det går bra för Sverige. Jag hoppas att vi fortsättningsvis kan jobba tillsammans för att klara av framtidens utmaningar. För vi har många spännande utmaningar framför oss i den digitala världen.
Fru talman! Jag vill citera den ärade ledamoten Sture Arnesson: "Mycket ska man höra innan håret trillar av." Och Sture Arnesson har förmodligen hört en del mer än jag. Men det var droppen när Monica Green sade att det är den socialdemokratiska modellen som har fått Sverige att bli en ledande IT-nation. Då vill jag fråga Monica Green: Vad hade socialdemokraterna för inställning i början av 90-talet när telemarknaden skulle avregleras? Var det inte socialdemokraterna som motsatte sig detta? Motsatte sig inte socialdemokraterna en bolagisering av Telia? Och nu, ett antal år senare, när äntligen en utförsäljning av Telia kommer till stånd ska staten likväl behålla majoriteten av aktierna. Jag tycker att Monica Green också skulle tänka på historieskrivningen. företagen - sade att man saknade flera väsentliga saker i regeringens IT-proposition. En av dessa saker var en förändrad optionsbeskattning så att Sverige kan bli en starkare konkurrent till andra länder. Det är många röster som höjs för en förändring av många saker, av vårt skattesystem, av värnskatten, av förmögenhetsskatten, av dubbelbeskattningen av aktier och, som sagt, av optionsbeskattningen. Jag skulle vilja att Monica Green utvecklade hur socialdemokraterna ställt sig till dessa frågor. Och varför finns det ingenting med i betänkandet om en förändring av skattesystemet?
Fru talman! Johnny Gylling har inte tappat håret än. Det är bra, då kan jag ta i lite till. Jag märker att både Folkpartiets och Kristdemokraternas företrädare tolkar in ett slags historieskrivning i det som jag sade tidigare. Men vad jag sade om den socialdemokratiska modellen var att vi satsar på bredden, att vi ska se till att IT-samhället kommer alla till del. Enligt mitt sätt att se det är detta den socialdemokratiska modellen. Jag tolkade aldrig in någon historieskrivning, utan det har ni gjort efteråt. Det är möjligt att ni gör det bara därför att ni också vill vara med på banan. Ni får gärna vara med i det framtida samhället. Jag tycker att det är bra om vi kan hjälpas åt. Men vi ska ha klart för oss att det har varit socialdemokraternas främsta IT-politiska mål att göra informationstekniken tillgänglig för alla. Det har varit vårt mål ända sedan regeringsskiftet 1994. Dessförinnan - och det vill jag hävda - drev moderaterna IT frågan som ett elitistiskt projekt inriktat på de högavlönade och välutbildade i storstäderna. Jag tycker t.o.m. att debatten här i dag har bekräftat detta.
Fru talman! Trots att socialdemokraterna i början motsatte sig en avreglering av telemarknaden har det gått så bra för Sverige. Det finns en grundläggande orsak till att Sverige har kunnat bli en ledande IT nation, och det är att informationstekniken har kunnat spridas ut över landet på grund av ökad konkurrens. Monica Green sade att socialdemokraterna vill ha ett IT-samhälle för alla. Den uppfattningen delar också vi kristdemokrater. Och vad gör då socialdemokraterna för att motverka klyftorna i samhället? Jag försökte säga i mitt anförande att just debatten om klyftorna förs betydligt intensivare i USA än i Sverige, trots att Sverige ligger före på många områden. Utbildning är viktigt för att alla ska kunna ta till sig den nya tekniken och ha glädje av den. Därför har vi i vår motion försökt att betona IT-pedagogiken, men det föll inte i så god jord hos socialdemokraterna. Vi har också tryckt på att hem-pc är väldigt bra, men det måste till en fortsättning. Då skulle man kunna tänka sig att alla får göra avdrag för pc, Internet och en grundläggande utbildning. Men Monica Green vill inte att man ens utreder vad det skulle kosta. Då tycker jag att Monica Green motverkar arbetet med att ta sig an problemet med en klyfta i samhället.
Fru talman! Johnny Gylling säger att vi inte hjälper till med att försöka få bort de klyftor som IT samhället kan skapa. Då måste jag återigen säga att vi satsar på både bredd och spets. Det är det som är den svenska modellen - jag kallar den för det så att ni kan känna er delaktiga i det hela. Det är inget annat land som gör på det sättet som vi gör. Vi är alltså unika i det sammanhanget. Vi vill försöka få med samtliga och inte lämna oss bakom några när vi går in i det nya samhället och den nya ekonomin. IT i skolan - för att de i sin tur ska utbilda de lärare som finns ute på skolorna. Det är inte heller något annat land som har tagit ett så oerhört stort steg när det gäller utbildning av IT i skolan och satsningar på högskolor i hela landet där IT ska komma in som en naturlig del i de allra flesta program. Det också en förebyggande satsning för att inte skapa klyftor. Även de satsningar som vi gör för äldre, för handikappade och de fortsatta satsningar som vi gör på kompetens och kartläggning av kvinnors möjlighet till IT är sådant som är mycket bra för att minska klyftorna i samhället.

Fru talman! Jag har lyssnat på Monica Green. Hon vill på något sätt tillgodoräkna socialdemokraterna för den fantastiska IT-utvecklingen i Sverige. Jag bjuder gärna på det. Det betänkande som vi nu diskuterar är inte så klart oenigt. Vi är överens om det mesta. Men det går ändå inte att undgå att notera att inom ramen för den socialdemokratiska modellen som är så gudomligt underbar har vi under senare år i alla fall sett en utflyttning av Pharmacia, Astra, Scania, Volvo och en rad mycket avancerade IT-företag. Är det den socialdemokratiska modellen beklagar jag väldigt många av dem som röstar på det partiet. Det var inte så länge sedan vi hade en kommunikationsminister - Björn Rosengrens företrädare - som kommenterade detta med Internet. Hon hävdade med bestämdhet att det var någonting som var en fluga, någonting som var ett mode och som sedan skulle försvinna. Var fanns insikten då inom den socialdemokratiska regeringen när det gäller IT och bredband? Det kan man fråga sig. Jag minns valrörelsen 1998 när Carl Bildt talade sig varm för bredband runtom i vårt land. Statsministern och företrädare för den socialdemokratiska modellen fnyste då och tyckte att det inte var särskilt mycket att diskutera. Jag vill ställa några frågor som Monica Green inte har berört i sina inlägg. Vilka åtgärder är Monica Green beredd att vidta för att svenska företag inte ska säljas till utlandet? Vilka förändringar ska ske när det gäller skattesystemet?
Fru talman! Per-Richard Molén höll ett litet tal här. Men det är ju trevligt att få höra hans åsikter en gång till. Per-Richard Molén säger att det flyttar många företag utomlands. Ja, det gör det, men vi ser också det motsatta. Det är oerhört många företag som nu etablerar sig här med mycket tekniskt kunnande som flyttar till Sverige. Vi ser också en innovation och en avknoppning av företag. På högskolorna är det många som startar små IT-företag. Det har blivit en fantastisk bredd på många olika sorters företag i IT branschen. Det här är bara början på någonting nytt. För att citera Per-Richard Molén har vi en väldigt god jordmån i det svenska samhället för att dessa företag ska kunna leva och växa i Sverige. Vi kan också se bristen på ett visst kunnande som tyder på att vi behöver utbilda ännu fler som kan satsa på ännu fler företag i det här landet. Vi har ju tidigare pratat om att arbetslösheten sjunker. Det är också ett tecken på att det går bra för företagen.
Fru talman! Monica Green har inga recept eller förklaringar när det gäller åtgärderna för att förändra skattesystemet. Jag har en kort fråga. Vilka företag menade Monica Green när hon sade "oerhört många företag"? Nämn fem utländska företag som under senare tid har lokaliserats till Sverige. Jag nämnde ett i mitt tidigare anförande - Siemens - men det gällde en liten forskningsenhet. Nämn, Monica Green, de utländska företag som mer eller mindre i dag står på kö för att flytta till Sverige.
Fru talman! Vi kan se att många delar av t.ex. Microsoft förlägger alltmer av sin produktion eller tillverkning i Sverige. Vi kan se andra företag som finns på många håll i världen som nu placerar sig även i Sverige därför att det är en så god jordmån för IT-företag här. Vi har många exempel på att det går bra för Sverige, och det ser vi också på den sjunkande arbetslösheten och kompetensbristen, som vi måste åtgärda genom satsningar på högskolorna.

Fru talman! Vi står i dag mitt uppe i en samhällsomvandling som benämns den digitala revolutionen eller IT-revolutionen. Motorn i processen är informationstekniken - IT. IT representerar en ny teknik och förändrar i grunden traditionella processer och strukturer, precis som elektriciteten gjorde i industrialismens barndom. Nu som då försvinner gamla arbeten och arbetssätt och nya kommer till. Nu som då förändras strukturerna i samhället. Utvecklingen berör oss alla. Villkoren för företagande, arbetsliv, kultur, utbildning och politik förändras i det informationssamhälle som nu växer fram. Utvecklingen på IT-området skapar nya företag och nya arbetstillfällen, och med detta följer möjlighet till tillväxt och förbättrad välfärd och till ökad kunskap och fördjupad demokrati - en minst sagt ljus framtidsbild. Men teknikutvecklingen för också med sig hot om ökade klyftor, om arbetslöshet och om utanförskap. Därför är IT-utvecklingen en politisk fråga, där en av politikens viktigaste roller är att se till att alla människor får kunskap om IT för att kunna utvecklas i arbete och på fritiden. Fru talman! Målet för regeringens IT-politik är att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle för alla. Detta mål är satt utifrån övertygelsen att en bred satsning på tillgänglighet till och kunskap om den nya tekniken är en fråga om jämlikhet och välfärd. Kunskaper som förut fanns tillgängliga för bara några få finns nu tillgängliga och användbara för alla. Det gör det möjligt för människor att växa och utvecklas både i arbetslivet och på fritiden. Denna prioritering inom IT-politiken är i och för sig inget nytt. Redan i 1996 års IT-proposition betonade regeringen vikten av en bred kunskap om och bred användning av IT. I propositionen framhölls att den nationella IT strategin skulle inriktas på att övergången till informations och kunskapssamhället skulle omfatta hela nationen. Alla medborgare skulle kunna dra nytta av IT och dess möjligheter. Under de fyra år som gått sedan den förra IT propositionen lades fram på riksdagens bord har utvecklingen gått framåt med en närmast ofattbar hastighet. Den stora förändringen sedan 1996 är det fullständiga genomslag som användningen av Internet och e-post fått i det svenska samhället. Sverige ligger bland de främsta i alla undersökningar vare sig det gäller hushållens pc-innehav eller anslutning till Internet. Detta har bidragit till att Sverige nu har ett av de mest dynamiska innovationssystemen i världen när det gäller utveckling av teknik och tjänster inom IT, Fru talman! Det är viktigt att komma ihåg att våra resurser inte är unika jämfört med flera andra länder. Vi har ett tidsmässigt försprång på 6-12 månader. Regeringens IT-strategi syftar till att vi ska kunna behålla och förstärka detta försprång. Regeringen anser att en fortsatt bred satsning på IT är den enda hållbara grunden för att Sverige på lång sikt ska kunna behålla sin ledande position inom IT och därmed också i framtiden vara framgångsrikt i den nationella konkurrensen på detta område. Eftersom kompetensfrågorna är nyckelfrågor för bredden och nyttan i IT-användningen innehåller regeringens IT-strategi en kraftig satsning på IT utbildning på alla nivåer. Regeringen vill se en utbildning i tre nivåer. Den första nivån är att alla ska ha goda möjligheter att få allmänna kunskaper för att kunna använda IT i vardagslivet. Dessa grundläggande kunskaper ska skolan stå för. Därför genomförs under tre år, 1999 ITIS. Det är en satsning på totalt 1,5 miljarder kronor. Den allmänna IT-kompetensen höjs också genom regeringens satsning på vuxenutbildning och på Kunskapslyftet, där grundläggande datorutbildning och mer kvalificerad påbyggnadsutbildning är viktiga inslag. Den andra nivån är livslångt lärande och kompetensutveckling, både för att människorna ska kunna hålla jämna steg med utvecklingen på arbetsmarknaden och för att arbetsgivarna ska kunna rekrytera arbetskraft med den kompetens som är nödvändig. Försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning har en stark koppling till arbetslivet. Här finns yrkesutbildningar med inriktning mot IT. Regeringen kommer senare i år att återkomma till riksdagen med förslag om hur kvalificerad yrkesutbildning ska bedrivas på sikt. I detta sammanhang vill jag också nämna att sammanlagt 30 miljoner kronor satsas under två år på kompetensutveckling hos småföretagen. Den tredje nivån är en satsning på högre utbildning och på specialistkompetens för forskning och utveckling. Låt mig ta några exempel. Det blir en expanderande högskoleutbildning. 2002. Den pågående utbyggnaden av högskolan innebär dessutom att regeringen räknar med att examinationen av civilingenjörer kommer att öka ytterligare fram till år 2005. Resursförstärkning inom kiselteknik betyder stöd till utbyggnad av kluster för kiselteknik med ett nytt institut i Norrköping. Det betyder att universiteten i Lund, Linköping och Stockholm samt KTH tillförs sammanlagt 100 miljoner kronor för att forska inom detta område. Det sker ett inrättande av ett kompetenscentrum för Internetteknik. Dess uppgift är att bedriva forskning och utveckling inom Internetområdet. Etableringen bör enligt regeringens mening ske i anslutning till den IT-satsning som KTH har påbörjat i Kista. Fru talman! Jag har uppehållit mig vid kunskapsoch kompetensfrågorna eftersom de är avgörande för att Sverige ska fortsätta att utvecklas som IT-nation. Men IT-utvecklingen beror också på hur väl vi hanterar andra frågor, och de har också varit uppe här i kammaren i dag. Det handlar om en bred tillgång till IT-infrastrukturen. Det handlar om människornas och näringslivets tillit till IT, att transaktionerna på nätet är säkra, att svenska Internet fungerar utan störningar oavsett vad som sker med nätet i andra länder och om att det finns ett fungerande skydd mot informationsoperationer. Fru talman! Efter förslag och beslut kommer genomförandet. För att inte någon tid ska förloras har planering inför detta redan startat i Regeringskansliet. Strategiska vägval har tagits fram på varje område. Som exempel kan nämnas IT-infrastruktur, IT Infrastrukturfrågan har vi redan börjat arbeta med, så att utbyggnaden kan komma i gång mycket snabbt. Utredning och kommunstöd för bredbandsanslutning presenteras redan i slutet av denna vecka av utredaren Peter Roslund. En proposition om elektroniska signaturer har presenterats. Det ökar säkerheten i transaktioner över nätet. Vi deltar också aktivt i arbetet med att ta fram en handlingsplan för en IT-strategi på Europanivå, dvs. e-Europe. Arbetet med e-Europe kommer att vara ett viktigt inslag under det svenska ordförandeskapet. Avslutningsvis konstaterar jag med glädje att det finns en bred uppslutning kring regeringens IT politik. Visst finns det skilda uppfattningar om olika delar, men när det gäller målet att Sverige ska bli ett informationssamhälle för alla så är vi här i kammaren eniga.

Fru talman! Jag sade i mitt tidigare inlägg att facktidningar på området hade konstaterat att när Björn Rosengrens IT-proposition lades fram på riksdagens bord så var också visionen om den digitala allemansrätten död - det blir inte bredband åt alla. Det är mycket "utreda", det är mycket "skjuta på framtiden" och mycket "vänta och se" i propositionen, vilket också framgår av betänkandet. Jag skulle vilja fråga näringsministern: Vilket var egentligen det grundläggande skälet till att regeringen övergav förslaget från sin egen IT-kommission? Det var snarlikt den vision som vi i Centerpartiet fortfarande har kvar, nämligen att detta är någonting som ska nå ut till alla människor, och att det är ett samhälleligt ansvar. Näringsministern talade om elektriciteten en gång, och jag tycker att parallellerna är slående både när det gäller elektriciteten, vägnätet och järnvägsnätet. Det finns ett samhälleligt ansvar. Vilket var alltså det grundläggande skälet till att gå ifrån IT kommissionens förslag? Det var bra, och många remissinstanser tyckte också att det var väldigt bra. Nästa fråga som jag vill ta upp med näringsministern är konkurrensfrågan. Ser inte näringsministern de stora riskerna för att man skapar lokala monopol när olika aktörer också ska bygga nätet, och inte bara leverera tjänsterna? Hur ser alltså näringsministern på risken för lokala monopol, som naturligtvis är till skada för konsumenterna och valfriheten i framtiden?
Fru talman! Man väljer ju det som stöder en själv. Jag skulle lika väl kunna stå och argumentera för alla dem som har stött denna proposition. Jag kan ta fram både tidningar och inte minst folk från branschen som tycker att detta är mycket bra. När det gäller IT-kommissionen kan jag som ordförande i denna bara konstatera att det har varit ett oerhört brett stöd för propositionen. Jag vill också påstå att det är en väldig skillnad mellan att välja att använda en redan etablerad infrastruktur, dvs. Svenska Kraftnät, och hänga upp kablar och att välja att gräva ned dem i marken. Det ger samma effekt, men det blir en väldig skillnad i kostnader. Jag tycker att det är ganska smart - om jag använder det uttrycket - av regeringen att komma med detta förslag. Det fick också väldigt starkt stöd av IT-kommissionen. När det sedan gäller frågan om lokala monopol delar jag uppfattningen att vi ska vara oroliga för det. Därför har vi uppdragit åt PTS, Post och telestyrelsen, att titta på detta och komma med förslag för att förhindra just lokala monopol.
Fru talman! Jag tackar för näringsministerns erkännande. Jag är också orolig för att lokala monopol kan uppstå. Oron är berättigad, som jag ser det. Det är ju människors och företags behov som vi ska försöka ta till vara. Näringsministern säger: Jamen, branschen tycker att det här är bra. Ja - det kan ju möjligtvis finnas någon hund begraven i detta. Det är klart att IT-branschen kommer att göra pengar på det här genom att den får nät och lokala monopol. Det kan branschen naturligtvis bejaka. Men hur ser det ut för människorna och för företagen som ska nyttja IT-samhället i framtiden? Vi kan se exempel från kabel-TV-området på hur man har fått lokala monopol. Där kan man lyfta ut program utan att man som användare av kabel-TV kan göra någon åt det, därför att det finns ett lokalt monopol. Om man fortsätter att skapa lokala infrastrukturmonopol så får det naturligtvis märkliga effekter. Det blir svårt för människor att få den service och den nivå på IT-standarden som man skulle vilja ha. Det är konstigt att näringsministern inte kan redovisa tyngre argument för varför han går ifrån sin egen IT-kommission och väljer detta märkliga att bygga stomnät, medan man överlåter det andra till aktörerna, med den risk för bristande konkurrens och monopolsituationer som det för med sig. Slutligen: Har näringsministern funderat över situationen i Stockholmsområdet och Stokabs situation här? Moderaterna har ju väldigt starkt drivit att detta ska säljas ut på den privata marknaden. Det är ett gott exempel i liten skala, om man säger så, på det som vi i Centerpartiet förordar - nämligen att samhället ska tillhandahålla ett högklassigt nät. Sedan är det operatörerna, aktörerna och entreprenörerna som ska agera och med sina tjänster vara med på nätet. Hur ser näringsministern på det? Tycker han kanske också att man ska sälja ut Stokab och låta marknaden ta hand om detta? Eller hur ser han på den frågan?
Fru talman! 0m man skulle gå på Centerns linje med dessa 60 eller 80 miljarder och gräva ned fiber överallt så är det för det första en oerhörd kostnad. För det andra finns det inte en marknad som är intresserad av detta. Det finns inte enskilda individer som är intresserade av att fördela de här pengarna bort från någonting annat. För det tredje - och det är det allvarligaste i detta, och här finns en tankemiss - har vi frågan: Hur lång tid skulle detta ta? 10, 15 eller 20 år? Var någonstans skulle vi hamna då? Här drar vi ut ett stomnät som är till för att konkurrera med andra. Det drar vi faktiskt ut på några år. Det är en väldig skillnad. Det som vi vill uppnå är ökad konkurrens. Telia har haft rikssamtal och lokalsamtal. Vi har försökt att reglera taxor här, vi har försökt reglera dem via regeringen och vi har försökt reglera via Telia. Men när vi fick konkurrens och när andra aktörer kom in - då fick vi bort rikssamtalen. Nu har vi i stort sett lokalsamtal. På samma sätt tänker vi när det gäller denna proposition. Vi vill ha många aktörer, och alla dessa aktörer ska kunna agera. Därmed får vi större konkurrens. När det gäller frågan om lokala monopol har jag ju sagt att vi håller på att titta på den. Det är märkligt att då retoriskt säga: Det var ju bra att näringsministern tycker så också. Det här har jag seriöst tänkt över. I annat fall skulle jag inte lägga ut till PTS att titta på detta.
Fru talman! Näringsministern var ute just under mitt anförande, så han vet inte vad jag har sagt. Det tar lite för lång tid att upprepa det hela, men det var bara bra saker - det kan jag garantera! Möjligtvis kan detta ursäktas om han var ute och tittade hur det går för Telias aktie, som ju är av ett visst intresse, men bara möjligtvis. Fru talman! Jag skulle ändå vilja ställa två frågor till näringsministern. Utfors, Tele 1 Europe och Telia går ju samman och gräver ned fiberkabel mellan Södertälje och Haparanda - ungefär 110 mil. Det ska vara klart till jul, har man sagt. Tycker näringsministern fortfarande att det är en angelägen statlig satsning att hänga kabel i stolparna ovanför den här privata satsningen? Fråga nr 2 rör en helt annan sak. Den gäller mobiltelefonernas strålning. Fru talman! Jag har ställt ett antal frågor skriftligen till näringsministern just om detta, men inte fått något speciellt svar annat än att det är upp till Telia självt. Men jag måste ändå ställa frågan. Vi nås av omfattande vetenskapliga rapporter som alla slår fast att det finns ett samband mellan strålning från mobiltelefoner och sjukdomar och eventuella negativa hälsoeffekter på människa och djur. Frågan är då: Varför vill inte regeringen agera i enlighet med försiktighetsprincipen, som man själv hänvisar till? Är det så farligt, näringsministern, om man t.ex. sätter en liten etikett på mobiltelefonerna, ungefär som i England, där man säger att man inte vet om det är farligt eller ofarligt, men att man gärna ska begränsa samtalstiden? Är det verkligen bra att bara gömma sig bakom att det är statliga Telias, ännu majoritetsägt, ansvar att hantera frågan om mobiltelefoner till barn eller inte? Är det bra att man marknadsför en mobiltelefon till t.ex. fem-, sex eller sjuåringar? Innan de ens har fått sina riktiga tänder ska de ha en mobiltelefon som kan visa sig vara oerhört negativ för hälsan. Är det en bra väg att gå, Rosengren?
Fru talman! Jag har hört Eva Flyborg många gånger. Därför har jag inte missat vad Eva Flyborg har sagt. Jag tror inte att jag har gjort det någon gång. Jag tycker att den retoriska argumentationen om att här ska ett nytt statlig bolag till och här ska skattepengar till är lite ohederlig. Eva Flyborg vet likaväl som jag att det inte ska till några skattepengar för att bygga ut stomnätet. Detta bolag, Svenska Kraftnät, som är ett väldigt väl försörjt finansiellt bolag, ska ta pengar ur egen balansräkning för att investera och lägga ut de här kablarna. Det ska ske på kommersiell grund, dvs. det ska konkurrera med andra. Det är utomordentligt bra att vi faktiskt lägger ut ett stomnät till, även om Utfors lägger kablar och om Telia, Vattenfall, SJ och många andra har kablar. Detta kommer att bli ett stomnät som går över alla kommuner. Då får vi konkurrens, precis som vi har fått mot Telia. Därmed får vi ned priserna. Det är utomordentligt bra. Jag trodde t.o.m. att det var en mycket liberal tanke, så var det i alla fall förr när jag avlyssnade Folkpartiets ställningstaganden.
Fru talman! Svenska Kraftnät är ett statligt bolag. Det är en statlig satsning. Vi behöver kanske inte säga så mycket mer om det. Frågan är väl egentligen om inte regeringen ångrar sig lite grann. Detta är ju som att kasta in jästen efter degen. Här gräver man redan för privata pengar. Det är privata initiativ av privata företag. Varför ska man då hänga upp skattebetalarnas pengar i stolpar när det redan finns privata initiativ på det här området, Rosengren? Den andra frågan var egentligen ännu viktigare. Varför vill inte regeringen handla enligt en försiktighetsprincip, speciellt när det gäller barn och strålning? Man vet inte om det är farligt eller inte. Jag vet det inte och Björn Rosengren vet det inte - ingen vet. Men en mängd fakta som når oss tyder på att det kan finnas ett samband. Många forskare slår fast detta samband. Det finns svenska forskare, t.ex. i Lund, som har slagit fast samband mellan mobiltelefonstrålning och Alzheimers. Vad är det för fel med att ha en försiktighetsprincip, Rosengren? Varför ska människor inte också få lov att välja mobiltelefon efter hur mycket de strålar? Varför kan man inte gå konsumenterna till mötes och införa ett krav på att man ska redovisa SAR-värdena, dvs. hur mycket de här mobiltelefonerna strålar? Varför ska man inte låta människor själva välja om man vill prioritera detta eller inte? Fru talman! Jag får inget bra svar. Jag hoppas att jag kan få ett bättre nu.
Fru talman! Låt mig än en gång säga att detta är ett bolag som tar pengar ur sin egen balansräkning, om Eva Flyborg vet vad det är. Man tar dessa pengar, gör en investering och konkurrerar på en marknad. Det är väl mångfald? Det är väl bra att flera lägger ut fibrer så att vi får en konkurrens? Hela detta resonemang om att man inte ska göra detta och att man ångrar sig skulle ju kunna innebära att Telia fick ta hand om allt, och så får de monopol. Ingen annan får komma in. Vad har Utfors där att göra? Varför ska Utfors bygga upp till Haparanda? Jag vill ha ett svar på det. Varför? Varför ska de göra det när Telia redan har gjort det till Haparanda? De har en oerhörd kapacitet. Varför ska då Utfors göra det också? Detta är ett konstigt resonemang. Jag och regeringen vill öka konkurrensen. Folkpartiet vill ha monopol. Det är bara att konstatera detta. Jag delar uppfattningen att den andra frågan är mycket viktigare. Den fråga jag talade om tidigare handlar inte om monopol, statliga pengar och skattepengar. Den handlar om att öka konkurrensen. Jag delar Eva Flyborgs oro. Jag tycker att det nu är dags att ta tag i denna fråga. Jag ska be att få återkomma till den. Jag ska ta upp den med min regeringskollega Mona Sahlin. Den ligger inom hennes ansvarsområde. Sedan får vi återkomma till denna fråga. Den är viktig. Vi ska känna oro för det. Regeringen och kammaren ska självfallet fatta de beslut som är nödvändiga för att dämpa denna oro och för att hantera den bättre. Jag delar den uppfattningen. Men kom inte en gång till och tala om skattepengar när det gäller stomnätet. Det är ohederligt. Jag brukar säga att man ibland får stå ut med intellektuell ohederlighet, men jag har svårt att förstå en generell ohederlighet.
Fru talman! Jag försökte kasta några handskar till näringsministern i mitt anförande, men det var endast en som han plockade upp. Det var det här europeiska programmet, e-Europe, som han nämnde lite grann i förbifarten. På vår begäran har utskottet tagit upp detta i ett eget kapitel i betänkandet, översatt det till svenska och förklarat vad det går ut på. Jag tycker att det är ett väldigt bra program. Det borde Sverige verkligen jobba för. Ett av de tre huvudmålen lyder så här: "Ett 'digitalt kompetent' Europa skall skapas. Detta måste understödjas av en företagskultur med beredskap att finansiera och utveckla nya idéer." I den engelska texten talas det om entreprenörskap, och det har jag använt mycket i mitt anförande i dag. Men ministern har inte gett något svar på någon av de punkter som jag frågade om när det gällde vårt skattesystem. Här säger EU-kommissionen att vi måste ha en företagskultur som är beredd att finansiera och utveckla nya idéer. Vad avser regeringen göra med optionsbeskattningen, förmögenhetsskatten, värnskatten och dubbelbeskattningen av aktier? Jag har ställt dessa frågor till Monica Green tidigare utan att få några svar. Jag ställer dem också till näringsministern. Detta är viktiga frågor som kan föra IT utvecklingen framåt.
Fru talman! E-Europe ligger väl i linje med svensk IT-politik. Vi arbetar aktivt med detta, och det kommer att fattas beslut i Feira den 19 och 20 juni. Jag menar att Sverige generellt bör ställa sig positivt till de olika frågor som har kommit upp. Jag vill också säga att regeringen deltar i detta arbete i det ministerråd som finns. Därmed tror jag att Johnny Gylling kan känna sig lugn för att vi deltar i detta. Vi menar att det är vissa områden som bör lyftas fram. Det är t.ex. jämställdhet, frågor om mångfald och frågor som handlar om arbetslösa, och då inte minst de som är långtidsarbetslösa. Dessutom handlar det om livslångt lärande, kompetens och IT Jag kan väl avslöja här att vi planerar att, nästa år när vi är ordförandeland, ha en konferens som just tar upp IT och sysselsättning. Det gör vi gemensamt med IT-kommissionen och det ministerråd som hanterar denna fråga. Där känner jag alltså ingen oro. När det sedan gäller frågan om entreprenörskap vill jag säga att om man tittar på andra bedömare är det få länder som har sådan stark position i denna fråga som just Sverige. Det är få länder som kan visa ett sådant entreprenörskap just inom IT-området som Sverige. Men här i kammaren verkar somliga inte följa den information vi får till oss. Det innebär inte att man inte kan göra mer för att stärka detta. Det får vi alltid vara öppna för. Om det ska vara på skatteområdet eller på andra områden, är en debatt och en diskussion som får fortsätta.
Fru talman! Jag följer den debatten så noga jag kan. I Sverige har vi en väldigt hög penetration när det gäller användandet av pc, Internet och mobiltelefoner. Men jag tror inte att det är som ministern säger att vi ligger bland de främsta länderna i världen när det gäller entreprenörskapet. Det finns alltför många röster bland småföretagare som säger helt annorlunda. Det är de frågorna jag har försökt att lyfta fram här. Fru talman! Tiden medger bara en fråga till. Jag skulle vilja ta upp det vi har pratat om, nämligen klyftor i samhället. IT-utvecklingen kan skapa ännu djupare klyftor. Vi måste därför motarbeta detta. En sådan åtgärd är utbildning. Det har ministern själv varit inne på. Jag vill då fråga om åtgärder för de människor som i dag inte har någon möjlighet att själva skaffa sig tekniken. Det är ungdomar vars föräldrar kanske är arbetslösa och inte har råd att satsa på en pc, pensionärer som inte kan göra några hem-pc-köp osv. Vi har lagt fram ett förslag om att man ska titta på ett skatteavdrag som i USA. Där kan alla få ett avdrag för den här typen av köp inklusive utbildning. Men inte ens en utredning av det här vill utskottet gå med på. Hur ser ministern på det?
Fru talman! Får jag börja med att säga att man inte med svepande ord bara kan säga att entreprenörskapet är dåligt i Sverige, att entreprenörskapet skulle vara iögonfallande dåligt i IT-branschen. Det är faktiskt tvärtom. Vi har en oerhörd kraft i entreprenörskapet när det gäller IT-området. Det är därför Sverige växer. Det är därför vi har den tillväxt vi har. Det är så att säga just entreprenörskapet inom IT-området som är grunden för den nya ekonomin, så där tycker jag att vi ska vara nöjda. När det sedan gäller frågan om skatt och skattens stimulans för tillväxt inom detta område och andra områden vill jag inte lägga ut någon text om det. Jag vill bara konstatera att de åtgärder som regeringen och denna kammare har vidtagit har visat sig vara utomordentligt bra för utvecklingen. Jag vill bara säga det generellt. Sedan är det möjligt att andra skatteåtgärder skulle göra att det blir än bättre. Då får man väl längre fram kanske pröva det. Detta är nu inte ett ställningstagande som innebär att jag säger ja till det eller det förslaget. Men hittills har det ju faktiskt gått väl för Sverige inom detta område. Detta lilla land är ett av de länder som bäst har klarat denna utveckling. Låt oss glädjas över det, och låt oss gå vidare. Det har ju den här diskussionen väl visat att vi behöver.
Fru talman! Det var mycket av vånda och dröjsmål som föregick IT-propositionen. Men när den sedan äntligen kom var det mycket som ändå förenar partierna i riksdagen. Vi är eniga, precis som Björn Rosengren sade, om målet att göra Sverige till ett informationssamhälle för alla. Det jag saknade lite grann i Björn Rosengrens anförande var lite mer detaljerade kommentarer kring Telias accessnät som ändå har avgörande inflytande när det gäller att försöka få en ökad bredbandskapacitet och få ut många av de tjänster som nu poppar upp i Sverige. En annan sak man saknar, där socialdemokratin tydligen står ganska tomhänt, är behovet av förändringar när det gäller inkomstskatter, kapitalskatter och de problem många IT-företag har när det gäller optionsprogrammen. Låt mig följa upp lite grann det som Flyborg tog upp om Svenska kraftnät. Det må så vara att man tar de 2 1⁄2 miljarderna ur balansräkningen. Men den förmögenhetsmassan har ju samlats ihop av alla oss elkonsumenter.

Fru talman! Får jag börja med att ta upp trafikutskottets betänkande, s. 31. Där står det tydligt längst ned om accessnätet. Där sägs också att Telia har förklarat att bolaget avser att öppna sitt accessnät frivilligt. Som alla här i kammaren som har varit med i den här frågan vet är det olyckligtvis så att det finns grundlagshinder. Men det innebär inte att regeringen inte driver denna fråga lika hårt. Vi menar att vi måste öppna detta accessnät. Det tycker också Telia. Det står också i prospektet, när vi nu har gått ut på aktiemarknaden, att detta är vad man vill. Jag förutsätter också att vi kommer att lyckas med detta. Men det kan finnas vissa grundlagshinder. Det är ni i kammaren som har gjort det. Jag var inte med då, om jag nu får skylla ifrån mig. En del av er har absolut varit med om detta. Därav följer att vi nu får titta på det, och vi får försöka hoppa över detta hinder. Men det måste ändå ske i ordnade former. Vi kan inte hoppa över något som är grundlagsfäst, utan det måste ske på det sätt som sägs i vår konstitution om hur vi ska gå till väga. Så till Svenska kraftnät. Telia är ett bolag som har varit ute på den svenska marknaden och den utländska marknaden. Telia har investerat, kan man säga, statliga pengar. Bolaget har investerat från egen balansräkning. Och det har gått ganska bra. För nio år sedan föreslog ni borgerliga att vi skulle sälja ut för 40 miljarder. I dag har vi fått nästan dubbelt så mycket när vi säljer ut 30 %. Det är inte dåligt. Jag känner mig inte speciellt orolig för att Svenska kraftnät kommer att misslyckas. Tvärtom, man kommer att lyckas. Kanske kommer den stora diskussionen om några år - jag är helt övertygad om det - när ni säger: Nu är det dags att privatisera Svenska kraftnät.
Fru talman! När det gäller jämförelsen mellan Telia och Svenska kraftnät är det ju två helt skilda företag. Telia är i dag en privat juridisk person som kan agera på ett helt annat sätt än Svenska kraftnät, som ändå har monopol på att distribuera högspänd elström runt om till flera av de elbolag som sedan ska förse oss med el. Det är ganska artfrämmande att bedriva den typ av verksamhet som Svenska kraftnät nu ger sig in på. Jag är helt övertygad om att Björn Rosengren är fullt medveten om att de här riskerna på något sätt kan infrias. I så fall är det till skada. Men må den saken lösa sig när den i så fall dyker upp. Men det är så vi moderater inte vill ha det. Vi vill att elkonsumenterna ska betala för sitt. Marknaden kan lösa det här med bredband på sitt sätt. Det är väl ingenting, fru talman, som hindrar Telia att öppna sina accessnät för andra. Men det är en sak - och det är en viss skillnad - att man med läpparnas bekännelse säger att man öppnar accessnäten när verkligheten är en annan. Då tycker jag i ärlighetens namn att man som 100 procentig ägare av Telia borde ha passat på och sett till att denna läpparnas bekännelse på något sätt också skulle ha kunnat bli verklighet. I dag tror jag att vi har missat den möjligheten. Nu kan regeringen nämligen inte, även om man har kvar 70 % av aktierna, tvinga fram en förändring av accessnätet. Då kommer alla de här problemen med grundlagsförändringar som Telia i sig som juridisk person inte har behövt beakta i särskilt hög grad.
Fru talman! Poängen med Svenska Kraftnät är att man äger en infrastruktur. Det är ett statligt bolag. Denna infrastruktur finns redan där. Då är det väl rimligt att man använder den. Man hänger en elkabel vid elkablarna. Det är väl ganska genialt. Varför ska vi inte använda en infrastruktur som vi tidigare har investerat i? Frågan om hur man sedan ska klara ut fördelningen mellan det som är el och det som är fiberkablar är enkel. Man gör ett eget bolag som får hantera detta, så att man verkligen kan se att det ena inte belastar det andra. Men poängen är att man har en infrastruktur och så använder man den. Det må vara att Telia var ett statligt bolag före kl. 12 i dag - och nu är ett bolag på börsen. Men ingen statlig ägare - inte heller jag som är ansvarig för statligt ägande - kan gå in och intervenera i ett bolag och säga att man ska göra si eller så. Det är lagstiftarens sak att med lagstiftning och andra regler se till att Telia och andra får arbeta på lika villkor. Skulle vi gå in i ett privat bolag och säga att man utnyttjar lagstiftningen lite väl hårt? Det skulle ni moderater inte gilla. Det gör inte jag heller. Bolagen måste jobba med de regler och den lagstiftning vi har. Är det fel på det får vi ändra på lagstiftningen och reglerna.

Fru talman! I dag diskuterar vi en organisation som enligt regeringen ska vara den mest lämpliga för finansieringen av forskningen i landet. En rimlig fråga att ställa är: Vad innebär den egentligen? Det första klarläggandet som krävs rör regeringens sätt att handskas med forskningsfrågorna i sin helhet. Ministern har valt att separera olika delar från varandra, vilket tillfälligt kan vara nödvändigt för att bringa ordning och reda. Men helheten förloras, och gränsen har nu passerats beträffande lämpligheten att dela upp. I stället borde åtminstone utförarorganisationerna - dvs. lärosätena, forskare, forskningsinstitutioner och andra som beforskar - inkluderas i ett förslag som gäller organiseringen av själva finansieringen. Att separera på detta sätt mörklägger de verkligt svåra frågorna, och risken finns att vi får en idealiserad fyrkantsmodell. Dessutom väljer regeringen bort att över huvud taget beröra finansieringen av den fakultetsinriktade forskningen. Att inte mer forskningsmedel ska gå direkt till fakulteterna har jag fått sluta mig till av ministerns olika uttalanden i andra sammanhang. I propositionen har man således valt att hantera ett innehåll som är en del av helheten utan att berätta varför man brutit loss just detta innehåll och inte något annat. Ministern har heller inte angivit vilken relation han anser att beställaren, dvs. han själv med sitt forskningsråd, och utföraren, dvs. lärosätena eller instituten, ska ha med varandra. Vem ska vara beroende av vem, herr utbildningsminister? Var kommer relationen mellan beställare och utförare att regleras och utvärderas? Borde inte detta varit föremål för breda politiska ställningstaganden? Samhället ska finansiera en bred nyttoinriktad forskning liksom en bred nyfikenhetsinriktad forskning som har en utgångspunkt i de behov som finns i samhället eller i ämnesdisciplinen som sådan. Det vi har att diskutera i dag är om regeringens förslag till organisering av finansieringen verkligen är den effektivaste och bästa. Jag menar att den föreslagna organisationen är en teoretisk konstruktion tillskapad i det slutna rummet. Svaret kan bli ja på en sådan. Men ser man till verkligheten är den orealistisk. Organisationen fyller inte de behov som finns och gynnar varken god expansion av kunskapsutvecklingen, tvärvetenskaplig forskning eller högre kvalitet på bredd och djup inom ämnesdisciplinär forskning. Risken är att den mångfald som trots sträng statlig styrning utvecklats inte överlever, och likriktning kan bli en allvarlig konsekvens i stället för att mångfalden stimuleras. Fru talman! Jag ska här söka visa på några svaga punkter i organisationsmodellen. Jag ska samtidigt ange lite grann av tendenser till utveckling mot en modell som bättre ska kunna nå sina syften. För det första: Den givna modellen är starkt centraliserad. Makten kommer att koncentreras till några få. Vetenskapsrådet, som leds av Östros själv, består av några ledamöter. Det är deras intresse, framför allt för den forskning som de värnar om, som blir avgörande för hur bra det kommer att gå. För det andra: De få som blir bärare av makten är ämnesföreträdare, som med största sannolikhet kommer att lyfta fram sina ämnen. Den tvärvetenskapliga behovsorienterade forskningen kommer att hamna i skymundan oavsett om ministerns ambitioner är att man ska bevaka den. Jag vill hävda att även vetenskapliga företrädare är människor. De som kämpar för sitt egna ämne, med en passionerad kärlek till det, kan inte samtidigt kämpa för tvärvetenskap och till varje pris arbeta för den. Den som tror på en sådan lösning är inte verklighetsförankrad. Efter många års kontakt med forskarsamhället vågar jag påstå att egenintressena är starka, och jag tror att de måste vara det i en kunskapsproducerande organisation. Problemet är om man, som i organisationsförslaget, inte tar vara på den kraften och låter den verka på den lägsta effektiva nivån. För det tredje: Alla utökade ekonomiska resurser ska passera vetenskapsrådet, och de ska sökas i konkurrens med olika projekt och program. De lärosäten som har relativt nyetablerad forskning har sannolikt inte byggt upp den forskningsbas som gör det möjligt för dem att konkurrera med lärosäten som under en lång rad av år kunnat lägga grunden för ett forskningsprogram. Därmed finns det risk att de mindre forskningsinstitutionerna får allt mindre, och för dem som redan har kommer mer vara givet. Också inom forskningen finns trender. Den nyfikenhetsbaserade forskningen med nya kreativa idéer kan få mindre chans att konkurrera. Fru talman! Jag har givit exempel på tre svaga punkter, och fler finns. Tillsammans innebär de att kristdemokraterna yrkar avslag på regeringens förslag till ny organisation för forskningsfinansiering. Vi vill som svar på dessa svagheter föreslå en modell som innebär att tvärvetenskaplig forskning balanseras med ämnesdisciplinär, att konkurrensen får utrymme, och detta tillsammans med en trygg basfinansiering och en decentralisering av makten i stället för centralisering. Varje lärosäte ska ha tillräcklig basfinansiering för att upprätthålla den kritiska massan för det vetenskapsområde som man har fått ansvar för. Forskningsråd som ombesörjer den behovsinriktade forskningen med koppling till respektive departement garanterar tvärvetenskapen. På detta sätt vill vi säkra såväl den nyttoinriktade forskningens som nyfikenhetsforskningens välstånd. Problem som ska beforskas i det nyttoinriktade ska ha en värdeförankring i det kulturarv vi är bärare av. Fru talman! Obalansen i medelstilldelningen mellan å ena sidan humaniora och samhällsvetenskap och å andra sidan naturvetenskap och teknik har vi påtalat vid flera tillfällen. Det finns anledning att återigen när det gäller organisationsmodellen uttryckta den rädsla vi känner för att den kommer att konserveras. De långsiktiga konsekvenserna av regeringens ensidiga satsningar är svåra att överblicka. Jag ser det som synnerligen angeläget att regeringen anlägger ett helhetsperspektiv på forskningen och i det anger den värdegrund som ska ligga till grund för de problemställningar forskningen arbetar med. Vi måste få en tydlig strategi där vi är överens för att nå långsiktighet. I det arbetet ska de som främst berörs involveras. Detta innebär att makten kommer till utförarna. Jag läste i Fokus i dag - som Rådet för arbetslivsforskning ger ut - om en man som talar om bättre kvalitet i forskningen om forskarna får bestämma. Det är fina bilder. Jag delar uppfattningen att om forskarna får bestämma blir det resultat i forskningen. Jag är rädd för att i den organisationsmodell som nu ligger för handen kommer inte besluten att fattas på den lägsta nivån, dvs. att forskarna på lärosätena får konkurrera. I stället flyttas konkurrensen upp till en nivå där de allra bästa får konkurrera mot vetenskapsrådet. Här är jag orolig för att många av dem som skulle kunna ta sig fram inte har de basresurser som kan ligga till grund för en bra forskning. Det kommer att bli svårt med tvärvetenskapliga projekt. Jag har många gånger gett ett exempel med en tvärvetenskaplig satsning där det inte finns något liknande - inte ens i Europa - nämligen Centrum för handikappvetenskap. Området är tvärvetenskapligt både när det gäller ämnen och lärosäten. Vad kommer att hända? Antingen måste det finnas medel på lärosätena, och de medlen ska nu inte komma fram, eller så måste staten garantera medlen, och då måste ansökan ske i konkurrens. Vi kommer att riskera att många tvärvetenskapliga satsningar, som nu börjar att blomstra, som tillhör framtiden i ett kunskapssamhälle, kommer att ligga risigt till för att få medel. Fru talman! Varför ska lärosätena avlöva sin makt? Centraliseringen innebär det. Har de missbrukat sin makt? Har de inte använt pengarna korrekt, eller tror politikerna att de bättre kan styra nyfikenhetsforskningen än forskarna själva? Det går inte att prognostisera fram samhällets styrning. Vi kan anlägga en inriktning av värden, men vi kan knappast tro att vi kan avgöra var de kreativa bärande idéerna växer fram. Här finns det något feltänkt hos ministern. Nya idéer som ligger utanför etablerade trender kan prövas av ett lärosäte som vet vad de egna forskarna går för. Vi måste trygga basen på lärosäten och institut. Sedan bör politiker besluta om behovsinriktad forskning. Att diagnostisera uppkomna behov i varje politikområde och föreslå forskning ska vara rådens uppgift. Hur utbildningsministern tänker trygga tvärvetenskapen, de yngre forskaretableringarna och idéer som ligger utanför den pågående forskningstrenden är tre frågor som alla kräver sitt svar. Jag hoppas att vi får det i dag. Fru talman! Kristdemokraterna yrkar avslag på propositionen om ny organisation för forskningsfinansiering av skäl som jag har redovisat här. Vi yrkar bifall till reservation 1 under mom. 1.

Fru talman! De flesta instämmer nog i det faktum att dagens system för finansiering av forskning ska förändras. Den nuvarande organisationen, med alla dess myndigheter, har vuxit fram under en lång tid. När myndigheterna inrättades såg forskningspolitiken helt annorlunda ut än vad den gör i dag. För att hantera dagens och framtidens forskning krävs en anpassning av strukturen för finansiering av forskning. En förändrad organisation för finansiering av forskning kan underlätta och påskynda en utveckling mot större flexibilitet och samarbete över disciplingränserna, samtidigt som det leder till nytänkande och förändringsförmåga i utförandeledet. För att vi ska få en stark forskning och långsiktig och hållbar forskningspolitik krävs inte enbart en förändrad organisation utan en rad ytterligare insatser, framför allt vilka resurser som skjuts till forskningen. Det krävs en stark innovationspolitik, en decentraliserad och fri forskning. Inget av detta har regeringen valt att direkt koppla till propositionen Det behövs också en bred förankring och långsiktiga, stabila spelregler för forskningspolitiken. Vi i Centerpartiet har ett antal gånger föreslagit regeringen, och speciellt utbildningsministern, att han ska bjuda in de politiska partierna till överläggning. Men varje gång har svaret blivit nej. I stället har man valt att fortsätta att diskutera på egen hand internt i Regeringskansliet - vilket är synd. Fru talman! Forskning handlar om frihet och mångfald. Den fria och kritiska forskningen är ett omistligt inslag i det öppna samhället. Det är en huvuduppgift för forskningspolitiken att slå vakt om det öppna samhället och att stimulera ett fritt kunskapssökande. Många av de viktigaste upptäckterna har gjorts och varit resultat av det fria och förutsättningslösa sökandet som sker i form av grundforskning. Det är genom upptäckter i grundforskningen som basen läggs för framgångsrik framtida tillämpad forskning och utvecklingsarbete. De kunskaper som har uppnåtts genom grundforskning är också de som i dag utgör basen för utbildning vid universiteten och våra högskolor. Mångfalden i forskningen är också avgörande. Det handlar självfallet om en mångfald av forskning och forskare, men lika mycket om en mångfald av högskolor och olika inriktningar. Utifrån det gäller att vi ger högskolorna en chans att utvecklas och profileras och framför allt att vi ger dem ekonomiska förutsättningar för det. En stark och framgångsrik grundforskning innebär ökade möjligheter till medverkan i internationella forskningssammanhang och tillgodogörande av forskningsresultat från andra miljöer som kan bidra till att stimulera den egna forskningen. Fru talman! Därför ser jag att en forskningspolitik som är frikopplad från resurserna inte kan genomföras. Centerpartiet yrkar därför avslag på propositionen, med argumentet att en långsiktig forskningspolitik kräver en helhetssyn, en analys av läget och behoven vad gäller forskningens och näringslivets långsiktiga utveckling. Man måste koppla samman organisationsförändringar med fördelningen av resurser. Regeringens förslag för finansieringen är oklar. Regeringen skriver att förslaget kommer att innebära en omfördelning av statsbudgeten till ett antal anslag och möjligen mellan utgiftsområden. Mer står det inte. Därmed yrkar jag bifall till reservation 1 under mom. 1. Fru talman! Jag vill också i den här debatten uppmärksamma skrivningarna i Forskning 2000 om forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna. Enligt utredningen förutsätts ytterligare utbyggnad av de fasta forskningsresurserna vid de små och medelstora högskolorna och att antalet forskarutbildade lärare ökar. Forskningen vid högskolorna visar sig uppfylla kvalitetskriterierna, t.ex. genom att andelen medel som erhålls i vetenskaplig konkurrens från forskningsråden ökar. Det innebär rimligt högt ställda krav på statsmakterna. De mindre och medelstora högskolorna måste ges möjlighet att bevisa sin vetenskapliga kvalitet. Främst vid de mindre högskolorna finns i dag inte förutsättningar för att konkurrera om forskningsmedel med något så när likvärdiga förutsättningar som de stora högskolorna och universiteten. Högre utbildning ska bedrivas på vetenskaplig eller konstnärlig grund. En egen forskning är därmed nödvändig för att säkra grundutbildningens kvalitet vid alla lärosäten. Dels måste lärosätets egna lärare ges möjlighet att forska för att vidareutveckla sin roll, dels är högskolornas forskning viktig för att kunna attrahera nya lärare och forskare. Enligt Centerpartiets uppfattning utgör fasta forskningsresurser en förutsättning för möjligheterna att genom hög kvalitet konkurrera om de rörliga medel som finns i råden. Under ett par decenniers tid har proportionerna mellan de två anslagsformerna stadigt förskjutits till de fasta forskningsresursernas nackdel. Det är angeläget att den här trenden nu förändras och att högskolornas fasta resurser ökar. Givetvis gäller detta för samtliga högskolor och de nya universiteten, som måste ges möjligheten att bygga upp konkurrenskraftiga forskningsmiljöer inom något eller några områden vid varje högskola. De fasta forskningsresurserna till landets högskolor ska därför öka, både i absoluta och i relativa tal. Att ge större, ej villkorade, resurser direkt till forskare och lärosäten är ett av de viktigaste sätten att öka den forskarstyrda forskningen och därmed den akademiska friheten. Men så har det inte riktigt blivit under utbildningsminister Östros tid. Många av landets högskolor har t.o.m. fått sina belopp frysta i stället för ökade. Fru talman! En svårighet för forskningspolitiken är att samhället saknar överblick över de samlade offentliga forskningsresurserna och att prioritering av forskning därigenom blir svårare. Utbildningsdepartementet ansvarar i dag för drygt hälften av de offentliga medlen till forskningen. Den andra hälften består av sektorsmedel och kontrolleras av en mängd andra departement samt ett antal olika forskningsråd. De olika departementens forskningsanslag är i sin tur utspridda på en rad olika statliga verk. Centerpartiet anser att en ordning bör prövas där all offentlig forskningsfinansiering bör redovisas i en samlad forskningsbudget. I betänkandet skriver man att regeringens forskningspolitiska propositioner ju ger information om detta, men det räcker väl inte så långt. Jag skulle vilja fråga Socialdemokraternas representant varför vi inte gemensamt kan gå fram och få en samlad forskningsbudget. Är det så att man inte vill visa helheten vad gäller forskningsresurserna? Fru talman! Dagens forskningsfinansieringssystem ska förändras, men forskningens framtid beror inte i första hand på organisationsförändringar utan på hur man säkrar den akademiska friheten och forskarnas möjligheter. Det beror också på resurser till forskningen. Centerpartiet vill decentralisera och stärka den fria forskningen. Vi vill ha en stark grundforskning, ge större, ej villkorade, resurser direkt till forskare och lärosäten. Vi vill ha en ökad högre utbildning i hela landet, där många får möjlighet till utbildning och forskning av hög kvalitet.

Fru talman! Självständiga högskolor och fri och obunden forskning av hög kvalitet är av största betydelse för ett lands utveckling. En offensiv satsning på forskning måste därför klassas som en mycket prioriterad samhällsuppgift. När vi liberaler säger att vi vill satsa på forskning har det ingenting med att öka den politiska styrningen att göra - tvärtom. Det är viktigt att betona att mångfald och frihet inom forskningen har ett egenvärde, eftersom forskningsresultat inte går att förutse. Att utgå från förväntad nytta av forskning kan i själva verket få en negativ effekt på resultaten av forskningen. Forskningsresultat som inte omedelbart verkar intressant för samhället kan komma att visa sig vara mycket viktiga pusselbitar senare. Regeringen har nu lagt fram en proposition om en ny organisation för forskningsfinansieringen. Enligt oss i Folkpartiet är det inte organisationsfrågorna som vi i första hand ska börja arbeta med. Det är helt uppenbart att finansieringen av forskning och doktorandutbildning inte hållit jämna steg med utbyggnaden av högskolan. Det är också uppenbart att rekryteringen av forskare från grundutbildningar inte räcker till. Det behövs en djup diskussion om vad svensk forskarutbildning ska få kosta i jämförelse med vad forskningen får för tilldelning i andra jämförbara länder i vår närhet. Därför kan dagens förslag helt enkelt t.o.m. innebära en tempoförlust genom att man lägger ned så mycket tid på organisationsfrågorna som regeringen nu gör. Det finns enligt regeringen ett behov av kraftsamling. Därför ska de tidigare forskningsråden slås samman och integreras i nya myndigheter. Folkpartiet menar att regeringens argumentering skjuter över målet. Den svenska forskningens framtid och dess kvalitet beror inte i första hand på organisationsförändringar utan i huvudsak på två andra faktorer: Vilka ekonomiska resurser tillskjuts forskningen? Hur säkras den akademiska friheten och forskarnas möjligheter att fritt välja forskningsproblem och prioritera mellan olika tänkbara uppgifter? På ingen av dessa punkter tillför propositionen något nytt. Det är t.ex. fortfarande för många av regeringen utsedda styrelseledamöter med tunga poster i de nya forskningsråden. Folkpartiet anser att den politiska styrningen genomgående borde minska till förmån för den rent vetenskapliga bedömningsgrunden. En huvudinvändning från Folkpartiet är att regeringen i propositionen vill föreslå en ny organisation utan att ta ställning till hur mycket forskningen ska få kosta och dessutom utan att ta ställning till viktiga principfrågor om hur forskningspengar ska fördelas. Innan riksdagen tar ställning till en ny organisation måste den veta vad organisationen ska användas till. Hur stor del av forskningsmedlen ska gå direkt till universiteten via fakultetsanslagen, och hur stor del ska gå via någon ny form av forskningsråd? Enligt Folkpartiet måste basresurserna i form av fakultetsanslag och fasta resurser för forskning vid de enskilda universiteten och högskolorna öka. Det har vi föreslagit vid ett flertal tillfällen i budgetsammanhang. Det finns naturligtvis - det ska erkännas - ett stort värde i möjligheten att söka forskningspengar på olika håll i råd och stiftelser, men för att garantera en fri grundforskning är fasta forskningsresurser en förutsättning. Den här propositionens uppdelning i vetenskapsråd och två områdesinriktade forskningsråd saknar stöd i i varje fall formulerade sakliga argument. Hur styrningen från departementen kommer att balanseras mot vetenskapliga bedömningar är t.ex. oklart i propositionen. Folkpartiet anser också att en omorganisation av den här omfattningen borde bli föremål för en bred remissbehandling. Märkligt nog har det inte skett. Detta är ett par starka avgörande skäl till att Folkpartiet avstyrker propositionen. Regeringen borde återkomma med ett förslag som skickas ut på bred remiss. Det tidigare betänkandet Forskning 2000 blev ju föremål för en omfattande remissbehandling. Men dagens proposition, som bryter mot flera grundprinciper i Forskning 2000 där man hade en bred politisk enighet, har inte ens remissbehandlats. Propositionen bygger på ett förslag från regeringens arbetsgrupp och på en utredning tillsatt av Näringsdepartementet. Den har endast diskuterats vid några remissmöten men aldrig skickats ut på en riktig remiss. Bl.a. motiverar regeringen sina förslag utifrån vad man kallar "vissa tecken på strukturella svagheter i systemet" och ganska diffust formulerade krav på "föryngring och förnyelse". Jag tycker inte att regeringen lyckas visa vilka stora fördelar den nya organisationen har och heller inte hur stor den politiska styrningen kommer att bli. Ansvarsfördelningen inom det nya vetenskapsrådet är oklar. Det ska finnas tre ämnesråd inom vetenskapsrådet. Å ena sidan ska ämnesråden självständigt besluta om medelsfördelning, men å andra sidan ska ämnesråden följa de riktlinjer som utfärdas av vetenskapsrådet. Risken finns att begreppet "kraftsamling" som regeringen använder kan tolkas som en intention att ensidigt gynna natur och teknikvetenskaplig forskning på human och samhällsvetenskapernas bekostnad. Det nya vetenskapsrådet föreslås få egna resurser vid sidan av dem som ämnesråden ska ha. Det är tveksamt om humaniora och samhällsvetenskap kommer att få någon del av dessa kraftsamlingspengar. Även ansvarsfördelningen inom dessa ämnesråd är dåligt motiverad. Naturvetenskaplig forskning är, precis som den humanistiska forskningen, till stor del grundforskning. Det är viktigt att det ges tillräckliga resurser till naturvetenskaplig grundforskning. Därför är sammanslagningen av naturvetenskap och teknik i ett och samma ämnesråd olycklig. Naturvetenskap har många andra kontaktytor med forskningsområden, som medicin, miljöteknik m.m. Detta ämnesråd blir dubbelt så stort som de båda övriga när det gäller medelstilldelning. Fru talman! Den nuvarande forskningsrådsorganisationen är naturligtvis inte en gång för alla given, men eftersom regeringen inte anför några övertygande argument för att den nya modellen skulle stärka svensk forskningskvalitet väljer Folkpartiet att avstyrka motionen. Framför allt behövs en helhetssyn på forskningspolitiken. Forskning är till sin natur en komplicerad och oförutsägbar process. Det innebär att det kan vara vanskligt att lägga alla äggen i samma korg, eller i ett fåtal korgar. I dagens system ligger det trots allt ett värde i att det finns en mångfald av forskningsfinansiärer också inom den statliga sektorn. Det kan vara bra att det är många personer som, skilda från varandra, fattar beslut om hur statliga forskningspengar ska fördelas. Att lägga den finansiella makten hos ett fåtal personer och samtidigt tillåta en kraftig politisk styrning riskerar att leda till likriktning och skapa mindre utsikter till framgångsrik forskning. Eftersom regeringen redan minskat forskningsstiftelsernas oberoende är det ännu vanskligare att genomföra den centralisering som föreslås i propositionen. Med regeringens förslag finns det också risk för att den s.k. områdesinriktade forskningen dels blir kraftigt styrd, dels tar resurser från den mera oberoende grundforskningen. Det är ett problem att samhället saknar överblick över de samlade statliga forskningsresurserna. Men vi vet att den statliga delen av forskningsresurserna minskat kraftigt de senaste åren. Innan regeringen föreslår en ny organisation borde man ha skapat större klarhet och genomfört en samlad statlig forskningsbudget. Riksdagen, forskarvärlden och andra borde ha en bred diskussion om hur de statliga satsningarna ska se ut och hur omfattande de ska vara. För oss liberaler är det helt uppenbart att den statliga satsningen på forskning måste öka och samtidigt, i takt med att uppföljning och utvärdering blir bättre, också koncentreras mera till framgångsrika forskarmiljöer. Samtidigt behövs det en genomgripande diskussion om hur humanistisk forskning ska kunna få en pånyttfödelse i Sverige. Om man ser till antalet doktorander och antalet forskningsprojekt får man ibland intrycket att högskolans expansion i Sverige dels finansierats genom att forskning i största allmänhet dragits ned, dels finansierats genom att humanistisk forskning i synnerhet dragits ned. Ur en liberal synpunkt är kvalificerad humanistisk forskning ett absolut nödvändigt inslag i ett framgångsrikt vetenskapsklimat. Jag tror att utbildningsministern håller med om att det är märkligt och tänkvärt att i länder som USA, Frankrike och Tyskland, som är epokgörande inom naturvetenskap och teknik, har den humanistiska forskningen en mycket större andel av forskningsresurserna än vad den har i Sverige. Det skulle behövas en rejäl genomgång av hur politiskt styrda det nya vetenskapsrådet och de nya områdesinriktade forskningsråden kommer att bli. Det finns en hel del formuleringar i propositionen som tyder på att särskilt de områdesinriktade forskningsråden kommer att bli politiskt styrda. Sådana projekt som för tillfället anses politiskt korrekta kommer att få det mesta av pengarna. Om då samtidigt alltmer av forskningsanslagen läggs på forskningsråden och vetenskapsrådet och en allt mindre del direkt till universiteten och högskolorna, blir det mindre och mindre av den fria forskningen. På någon nivå - det erkänns - måste naturligtvis politiker besluta om skattebetalarnas pengar, och naturligtvis måste statliga myndigheter också kunna beställa forskning. Men för en liberal forskningspolitik är det viktigt att politikerna inte avgör vilka vetenskapliga frågor som får ställas. Det är inte heller politikernas uppgift att avgöra vad som är vetenskapligt relevant i ett visst forskningsprojekt. Den balansen mellan vetenskaplig frihet och samhällets inflytande borde ha analyserats innan en organisation genomförs. Fru talman! Vi folkpartister beklagar att regeringen hade så bråttom att en så här stor organisation nu ska genomföras utan att en bred diskussion har förts i högskolan, med de politiska partierna och med olika intresse och fackorganisationer, trots att man från många håll har efterfrågat detta hos regeringen. Det är för många obesvarade frågor om regeringens inriktning för forskning för att någon i dag riktigt ska kunna ta ställning till hur den nya organisationen ska användas och hur den kommer att påverka den fria forskningen. Vi kanske kan få några svar av utbildningsministern om hur han ser på begreppet fri akademi, på den humanistiska forskningen och på förhållandet mellan fasta forskningsresurser och forskningsråd. Vi ser ingen annan anledning, fru talman, än att yrka avslag på denna motion, och därför yrkar jag bifall till reservation 1 under mom. 1, dvs. den gemensamma borgerliga reservationen i utbildningsutskottet.

Fru talman! Anders Thörnqvist är tråddragare på Garphytte bruk. Han har gått sju år i folkskola. I 35 år har han utvecklat sitt kunnande om tråddragning. Vad inte Anders Thörnqvist kan om praktiskt arbete med dragning av fjädertråd är knappast värt att veta. Nu jobbar han också tillsammans med universitetet. Tillsammans med Per Enghag och andra forskare lär han sig att beräkna trådens hållfasthet med hjälp av datorer. Han vet, och företaget vet, att det behövs teoretiska och matematiska kunskaper om Sverige också på lång sikt ska vara världsledande på de ventilfjädrar till bilar som ger hundratals jobb på Haldex Garphyttan, om företaget ska kunna möta tekniska förändringar som skapar nya förutsättningar för gamla verkstadsföretag. Anders Thörnqvist berikar forskarna med sina kunskaper om arbetet på verkstadsgolvet. Han och hans kamrater får stöd att säkra och utveckla jobben i Garphyttan. Så spelar samspelet mellan forskarvärld, företag och samhälle avgörande roll för att Sverige ska vara en nation där gamla företag utvecklas och nya växer fram, där kunskap går hand i hand med utveckling i samhälle och näringsliv. När utskottet var i Kalifornien i höstas mötte vi vid forskningsuniversitet som Stanford, Berkerley och Caltech respekt för svenska forskares insatser. Häromveckan fick utbildningsutskottet en redogörelse för Sveriges insatser under EU:s fjärde ramprogram för gemensamma insatser på olika forskningsområden. Den visar att svenska forskare hävdar sig väl i konkurrensen om EU:s forskningspengar. Vi satsar runt 2,8 % i EU-programmen, men utfallet är betydligt större - 3,7 %. Det är ett gott betyg åt svensk forskning. En enkel sammanställning från ämnesråden visar att svensk forskning ligger i den internationella fronten inom många områden. Låt mig ge några exempel och ändå bara betona att det är just exempel ur en flora av viktiga forskningsområden där svenska forskare gör viktiga insatser. Sverige har en tätposition inom delar av lingvistiken, inte minst den datorbaserade. Levnadsnivå och välfärdsforskning sätter Sverige på världskartan. Viktiga insatser görs inom genusforskningen, litteraturen och barn och ungdomslitteraturen. Nyligen kunde medierna rapportera om hur kraftfulla satsningar på medicinsk forskning lett fram till den forskning om stamceller där svenska forskare för en tid sedan påvisade hjärnans cellers förmåga att nybildas. Svenska forskare gör också stora insatser inom områden som cancerforskning och reumatologi. I det senare fallet bidrar de till att förändra vardagen för många som har drabbats av ofattbart lidande när de är med och lägger grunden för nya behandlingsformer. Sverige kan påvisa hög datavetenskaplig kompetens inom flera områden. Inom bioteknik och elektroteknik spelar svenska forskare en viktig roll. Den starka svenska traditionen inom teknisk mekanik följs upp av nya forskargrupper. Fru talman! De svenska forskarnas framgångar är ytterst ett resultat av enskilda människors lidelse och kunskapstörst. Men de är också en följd av en medveten satsning på forskning, både i företagen och genom de politiska prioriteringar som alltsedan Tage Erlanders tid haft stark förankring i det svenska samhället. Sverige har byggt en bas för grundforskningen i samspel mellan lärosätenas egna forskningsresurser och centrala forskningsråd. I dag diskuterar riksdagen Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering. Bakom den ligger ett ingående utredningsarbete men också de riktlinjer som slogs fast när vi för något halvår sedan behandlade regeringens proposition om vissa forskningsfrågor. Jag vill erinra kammaren om några av de frågor som riksdagen slog fast när propositionen behandlades. · Staten har ett grundläggande ansvar för forskningens frihet och möjligheterna att utveckla grundforskningen. · Vi ska slå vakt om samspelet mellan forskning och utbildning och det omgivande samhället. Forskarsamhället ska stå öppet för det omgivande samhället och bidra till utveckling i samhälle och näringsliv. Det omgivande samhället berikar och utvecklar svensk forskning. · Forskning av hög kvalitet ska bedrivas i hela landet. Ett första steg för att öka forskningsresurserna vid de nya universiteten och de högskolor som nu har fått vetenskapsområden togs i samband med budgetpropositionen. Profilering och samverkan mellan lärosäten är en väg att skapa forskningsmiljöer av nationell och internationell klass i hela landet. · Sverige måste bli bättre på att ge unga kvinnor och män möjlighet att utveckla sin forskning. Fler måste få chansen att delta i forskarutbildning. Fru talman! För en tid sedan träffade jag Manas. Hon är strax under 30 år. Hon kommer från Iran, och hon är muslim. Hon är nyligen antagen som doktorand i elektroteknik vid ett svenskt universitet. Säkert står hon som symbol för många av de framgångsrika ungdomar som nu söker sig till forskarutbildning på olika håll i landet. Under de närmaste åren ökar statens insatser för grundforskning och forskarutbildning med 1,3 miljarder. Fördelningen av forskningsmedel görs i samband med höstens forskningsproposition. Men genom att redan nu anta en modern myndighetsorganisation lägger riksdagen en god grund för det fortsatta arbetet och säkrar att organisationen kan vara i gång när det nya året börjar. Den organisation som vi nu ska ta ställning till bygger på flera viktiga principer. Den första är kvaliteten. Kraven på vetenskaplig kvalitet är högt ställda och måste genomsyra hela forskningssystemet. En majoritet av forskarna i råden ger både legitimitet och praktiska förutsättningar för att de ansökningar som beviljas har hög vetenskaplig kvalitet. Jag måste säga till Yvonne Andersson att jag blev utomordentligt överraskad när jag hörde hennes uttalande om att utbildningsministern styr forskningsråden. Jag ser det som en ren oförskämdhet mot dem som varit och ska vara ordförande i de svenska forskningsråden. Vi har inget ministerstyre i det här landet. Vi hade det inte på Per Unckels tid. Vi hade det inte på Carl Thams tid. Vi har det inte heller under Thomas Östros tid. Självfallet respekterar ministrarna de principer som vi har i den svenska myndighetsorganisationen. Och så flata forskningsrådsordförande går inte att rekrytera i det här landet att de kan styras på det sätt som Yvonne Andersson antyder. Den andra är relevansen. De forskningsråd och myndigheter som ska stödja områdesorienterad forskning måste kunna fungera som kompetenta beställare av både forskning och utvecklingsarbete. I dialog med företrädare för olika samhällssektorer måste de kunna identifiera vad som har betydelse för utvecklingen i samhälle och näringsliv. Och de måste också både kunna och vilja föra ut forskningens resultat så att det kommer till praktisk användning, inte bara i forskartäta företag utan också bland ungdomar i skolor som funderar över existentiella frågor, bland småföretagare och i arbetslag på verkstadsgolv, i skolor och på vårdavdelningarna. Fru talman! S-gruppen besökte för en tid sedan en av de största arbetsgivarorganisationerna. Vi frågade hur de ser på de mindre och medelstora högskolornas utveckling i Sverige. De var ärliga och sade att de hade varit ruskigt skeptiska och negativa i början. Men nu var de stolta. De sade att de möts med respekt, får del av den kunskap som finns och får dela med sig av kunskap. Det vore kul om de stora lärosätena kunde lära sig lite av det förhållningssätt som många av de nya har. Fru talman! Det finns stora utmaningar för de små högskolorna. Men det finns också ting som de stora har att lära av de unga och mindre. Den tredje är kravet på flexibilitet och behovet av omprövningar i takt med att samhälle och kunskap utvecklas. Forskningssystemet måste stimulera forskning som spränger gränser mellan vetenskapsområden. Det måste stimulera de ungdomar som nu brinner för viktiga forskningsuppgifter. Den fjärde är behovet av kraftsamling kring stora uppgifter. På samma sätt som små och medelstora högskolor nu profilerar och samverkar måste hela det svenska forskarsamhället ha instrument för att Sverige ska kunna göra rejäla insatser på områden där vi kan bli riktigt bra och spela en roll i det internationella samarbetet. Vi har lyckats hittills, men det går fort i världen i dag, och inget land kan leva på gamla lagrar. Nu ska vi fatta beslut om att inrätta ett vetenskapsråd med tre ämnesråd, ett för humaniora och samhällsvetenskap, ett för medicin och ett för naturvetenskap och teknik. Samtidigt inrättas två områdesinriktade forskningsråd, ett för sociala frågor och arbetsliv och ett för miljö, jordbruk och samhällsplanering. Behovsstyrd forskning och kvalificerat utvecklingsarbete får stöd i en FoU-myndighet under Vi får en mindre splittrad forskningsorganisation och en effektivare användning av de pengar som nu satsas på att fördela forskningsmedel. Vi får ökade möjligheter till samspel mellan myndigheter och lärosäten och mellan myndigheter och avnämare i näringsliv och olika samhällsinstitutioner. Vetenskapsrådet ger Sverige ett forskningsråd med både resurser och kompetens till kraftsamling och gränsöverskridande verksamhet, samtidigt som specialdestinerade medel direkt till ämnesråden garanterar ett utrymme för varje vetenskapsområde. Genom ett råd för sociala frågor och arbetsliv får Sverige en kraftfull aktör för att bygga vidare på den välfärdsforskning där Sverige spelar en viktig roll på den internationella arenan men där inte minst höstens välfärdsbokslut visat att det fortfarande finns stora kunskapsluckor. Den senaste tidens debatt om förhållandena i arbetslivet visar också på vikten av kunskap och forskning om arbetslivets villkor. Ett råd för miljö, jordbruk och samhällsplanering hör naturligt hemma under Miljödepartementet och ökar förutsättningarna för att sätta in centrala välfärdsfrågor och näringar i ett ekologiskt sammanhang. Forskningsverksamhet från NUTEK, KFB och delar av arbetslivsforskningen samlas i en FoU myndighet med företrädare för näringsliv, samhälle och forskare. Myndigheten ska också spela en viktig roll för samverkan med industriforskningsinstituten. För de nya råden och myndigheterna gäller kravet på samverkan både mellan varandra, med det omgivande samhället och med det internationella forskarsamhället. Vi ställer självfallet också krav på jämställdhet i sammansättningen av råd och styrelser. För regeringen, herr minister, är det ett måste. Och nog vore det väl illa om inte också forskarsamhället såg värdet i att representeras av både kvinnor och män. Riksdagen kommer också att fatta beslut om att inrätta ett forskningsforum som ska bli en arena för en dialog mellan forskarvärlden och representanter för olika delar av det svenska samhället. Jag tror att det kan bli något riktigt spännande. Vi behöver alla vara mer öppna för att ta del av den kunskap som finns i olika forskargrupper. Forskargruppen behöver ett inflöde av nya tankar och idéer samt en respons på sina insatser. Egentligen är det, fru talman, bara en sak som är riktigt tråkig: att vi i utbildningsutskottet inte har kunnat enas om organisationen. Fru talman, det är allt en lustig opposition vi har! Tre partier vet inte ännu vad de vill. Och om de vill något verkar de vilja olika saker. Ett parti, Moderaterna, har i alla fall lyckats bestämma sig. På flera punkter påminner deras förslag om regeringens. Men de har inte lyckats få med sig sina borgerliga kamrater. Allt vi fått från borgerligt håll är alltså en gemensam reservation där man säger att man inte vill bestämma sig än. Man vill vänta lite till och ha en ny remissomgång. Ursäkta, som ungarna hemma i Örebro säger, men jag tror, uppriktigt sagt, att det är få ärenden som beretts så noga som det ärende som vi nu behandlar. Forskning 2000 som var en parlamentarisk utredning där företrädare för alla riksdagspartier deltog. Frågan om myndighetsorganisationerna spelade en tung roll i flertalet av de över 200 remissvar som lämnades med anledning av utredningen. Sedan lade en grupp forskare fram rapporterna Att finansiera forskning och utveckling respektive Utredning om vissa myndigheter som därefter blivit föremål för remissmöten med företrädare för både myndigheter och organisationer, så nog är ärendet rejält berett, fru talman! Och sannerligen har många kunniga människor och också företrädare för politiska partier haft möjlighet att säga sitt i den gedigna process som föregått förslaget. Därför känns det magert och trist att se att bara ett oppositionsparti orkat samla sig till en uppfattning och att alla fyra ser fortsatt utredande som huvudalternativet. Det går bra för Sverige. Vi har en regering som lyssnar och som också kan fatta beslut. Kanske är det just vankelmodet som är oppositionens dilemma. Därför känns det väldigt skönt att det inte är dagens oppositionspartier som är i regeringsställning. Fru talman!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

Fru talman! På en punkt är Per Bill och jag - det är jag övertygad om - helt överens. Det gäller då att vi har en alltför splittrad forskningsorganisation i dag. Också det förslag som Moderata samlingspartiet har lagt fram innebär en något mindre splittrad forskningsorganisation. Jag är glad över att vi också är överens om att det behövs kraftsamling när det gäller forskningsinformationen. Jag hittar bara inte riktigt formerna för det i det moderata förslaget. Jag tror att en alldeles speciell betydelse i fråga om den struktur kring vetenskapsrådet som utbildningsministern har lagt fram förslag om är den starka betoningen av tvärvetenskap. Forskningsrådsnämnden hade där en viktig roll. Det var ett skäl till att riksdagen en gång körde över Per Unckel och behöll Forskningsrådsnämnden. Nu blir det en förstärkning där. Behovet har också stärkts av den utveckling som varit på olika forskningsområden under senare år.